Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga och är glad att vi inte behöver diskutera den personliga integriteten vid användningen av dataregister mot bakgrund av ett konkret fall. Min fråga var föranledd av en tidningsartikel som senare visade sig vara felaktig. Det hör inte till ovanligheten att osanna uppgifter sprids i massmedia, men i det här fallet — med en så grav anklagelse — trodde jag faktiskt att det skedde en noggrann kontroll innan uppgiften publicerades. Så var dock inte fallet, och till yttermera visso hakade TV på och förmerade ryktet. När jag ställde min fråga fem dagar efter tidningsuppgiftén hade det fortfarande inte kommit någon dementi. Den kom senare. Jag tycker att det inträffade borde stämma till eftertanke inom massmedievärlden. Datainspektionen däremot vill jag ge en eloge för sitt handlande. Den agerade med berömvärd snabbhet och gjorde en inspektion vid det företag som felaktigt utpekats. Inget framkom då som gav skäl till erinran eller påpekande. Troligen berodde artikeln på ett höreller skrivfel. Jag vill således, med utdelande av både ris och ros, än en gång tacka för svaret.

Ingvar Eriksson har frågat mig dels om jag anser det vara rimligt att enskilda markägare/näringsidkare hämmas i sin verksamhet på det sätt som närmare anges i frågan, till följd av den samhällsplanering som föregår exempelvis en bebyggelseexploatering eller ett vägprojekt, dels om jag är beredd att ta initiativ i syfte att eliminera sådana olägenheter för den enskilde. Som Ingvar Eriksson framhåller i frågan kan det uppstå vissa olägenheter för en fastighetsägare när det blir känt att det finns planer på en framtida exploatering. Sådana planer kan emellertid också skapa förväntningar som ökar fastighetsvärdena. Enligt min mening kan det inte gärna komma i fråga att ge fastighetsägarna någon rätt till ersättning redan i ett inledande planeringsstadium. Huvudprincipen måste vara att frågan om ersättning till fastighetsägare och andra tas upp när mark behöver avstås för att exploateringen eller projektet skall genomföras. Mitt svar är alltså att jag inte är beredd att nu ta initiativ till några åtgärder för att ändra gällande ordning.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Först vill jag beröra litet grand varför jag har ställt frågan. Jag har gjort det med anledning av att enskilda markägare ofta kommer i kläm då samhället, genom t.ex. vägverket, lägger ut planer på vägprojekt, eller då kommuner lägger fram vissa grundplaner för nya bostadseller industriområden. Det rör sig ofta om mycket långsiktiga projekt, och i allmänhet löses ersättningsfrågorna först när förvärvet av mark sker. Den enskilde kommer då ofta att drabbas på olika sätt. Det innebär ett förfång i användandet av fastigheten. Det blir alltså negativa konsekvenser för den enskilde i stort sett omedelbart då nämnda exploateringsplaner blir kända. Konsekvenserna har ofta blivit att t.ex. en lantbrukare hämmas i sin produktion. Han kan ha en animalieproduktion som han vill rationalisera eller utöka, och när han söker tillstånd för att få göra detta får han ofta nej av myndigheterna. Det kan också hända att en väg planeras att gå rätt igenom en fastighet. Då väl dessa planer har lagts fast blir det oftast stopp för fastighetsägaren att t.ex. sälja mark för bebyggelse eller annat ändamål, även om det skulle vara så att det inte berör just det område där vägen planeras. Det finns fall där en planerad väg har lagt sin hämsko på fastighetsägares möjlighet att använda sin fastighet eller att utöva sin näring på önskvärt sett i över 20 års tid — detta utan att på något sätt kompensation utgått till fastighetsägaren ekonomiskt. Givetvis finns det svårigheter att klara de här problemen. Men det måste vara djupt olyckligt när enskilda människor drabbas på det här sättet av samhällsintressena. > Herr talman! Det är förvisso riktigt, som justieministern säger i sitt svar, att fastighetens värde vid sådana här tillfällen också kan öka. Men det är just de negativa konsekvenser som drabbar den enskilde som det måste göras något åt. Han är ändå djupt beroende av hur han kan använda sin fastighet i dag, och det är därför han ofta drabbas hårt av de här planerna. Jag vill fråga justitieministern om det inte vore möjligt att se över på vilka sätt man skulle kunna klara upp de negativa konsekvenser som jag har berört. Jag har den uppfattningen att man måste försöka att lösa dessa problem, för det är djupt olyckligt att enskilda drabbas på detta sätt.
Herr talman! Jag håller med om att det i, som jag hoppas, relativt sällsynta enskilda fall kan uppstå vissa olägenheter för enskilda fastighetsägare i samband med ändrad samhällsplanering av olika slag. Men samtidigt kan det, som jag har sagt i mitt svar, för vissa fastighetsägare innebära en ökning av fastigheternas värde. Jag ser framför allt svåra praktiska problem med att ha ett ersättningsförfarande på det här stadiet av bebyggelseplaneringen. Det skulle betyda väldigt svåra praktiska problem att komma till rätta med. Man får nöja sig med att göra den här regleringen på ett ur alla synpunkter — men framför allt ur rättssäkerhetssynpunkt — tillfredsställande sätt i samband med att ersättningsfrågan slutligt prövas.
Herr talman! Det är klart att jag förstår justitieministern när han svarar på det här sättet. Men låt mig som exempel ta en vägdragning, som är planerad sedan 20 år tillbaka men beträffande vilken —- om man i dag gör undersökningar om planerna för framtiden — kan konstateras, att det inte inom överskådlig framtid blir aktuellt att dra fram en sådan väg. Det beror oftast på den svåra samhällsekonomiska situation som vi upplever att en sådan vägdragning inte blir utförd. Då är frågan om inte myndigheterna bör ompröva planerna och kanske lösa dessa problem, så att inte enskilda människor drabbas på detta sätt.
Herr talman! Jag tror att det här problemet löses bäst om de planerande myndigheterna inte handlar på detta sätt, så att ett ärende hålls öppet så länge som det tydligen kan bli fråga om i vissa fall. Om man vidtar åtgärder av detta slag, som påverkar enskilda fastighetsägares rätt, skall man visa att man menar allvar och fullfölja initiativet. Upptäcker man att förutsättningarna har ändrats, skall man kanske också göra ändrad bedömning och ändra planerna. Jag ser det som det bästa sättet att undvika det här slaget av olägenheter.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det beskedet. Jag vill bara fråga: Är justitiministern beredd att inom regeringen arbeta för att göra det möjligt att ta initiativ till sådana omprövningar?
Herr talman! Ett sätt kan vara att vi, när vi inom olika departement planerar verksamhet, tar upp denna fråga — kanske i förhållande till kommunerna.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig hur jag ser på den pågående konflikten vid Malmö stadsteater och vilka möjligheter till lösning som kan föreligga. Till följd av konflikten vid Malmö stadsteater pågår f. n. en sympatistrejk vid Operan. Det är enligt min mening olyckligt att Operan inte haft möjlighet att genomföra operaföreställningar på grund av den pågående strejken under så lång tid som det nu är fråga om. Med de arbetsrättsliga traditioner som gäller i Sverige vid arbetskonflikter är det inte min uppgift att göra något uttalande om på vilket sätt frågan skulle kunna lösas. Malmö stadsteater är en ekonomisk förening. Operan, som är ett statligt akiebolag, har en av regeringen utsedd styrelse, som ansvarar för verksamheten. De anställda vid dessa institutioner väljer själva hur de skall vara fackligt organiserade. De nu aktuella avtalsfrågorna handlar bl.a. om en gränsdragning mellan SALF och Svenska teaterförbundet och möjligheten för SALF att vid Malmö stadsteater få sluta kollektivavtal med Teatrarnas riksförbund. För arbetsgivarsidan är Teatrarnas riksförbund förhandlings part. Teatrarna är självständiga. Det är parternas sak att lösa konflikten. Det är självfallet min förhoppning att en lösning snabbt skall komma till stånd.
Herr talman! Tack för svaret. Strejken vid Operan har nu pågått i mer än fem veckor. Den är orimlig av minst tre skäl. Det första är att effekterna av strejken är att ett trettiotal föreställningar hittills har inställts. Premiären på Tannhäuser har inställts. Gästspelet från Zöärichoperan har inställts. Efter en lysande urpremiär och ytterligare en föreställning har de återstående föreställningarna av Siddhartha inställts. Baletten Onegin har inställts. Framstående sångare, dansare och musiker, som länge har förberett sig för nya roller och uppgifter, får inga tillfällen att framträda. Världsberömda dirigenter, som kontrakterats för operaföreställningar, sysselsätts med andra uppgifter. Allt detta är orimligt. Det andra skälet är att den egentliga konflikten gäller Malmö stadsteater, där 27 medlemmar i Arbetsledareförbundet inte får ett eget avtal. Stadsteatern i Malmö kan spela, Operan i Stockholm kan inte spela. Detta är orimligt. Det tredje skälet — och det viktigaste — är att det inte är en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare utan mellan olika fackliga organisationer. Konflikten gäller, som statsrådet påpekade, egentligen avgränsningen mellan å ena sidan Teaterförbundet och Musikerförbundet, som har avtal med landets alla musikinstitutioner, och å andra sidan Arbetsledareförbundet, som har avtal bara med Operan. Arbetsgivarna har i detta läge knappast reella möjligheter att medverka till en lösning av konflikten. Denna situation är orimlig. | Jag delar den uppfattning som framkommer i Dagens Nyheters huvudledare i dag: ”SALF:s uppträdande i denna tvist vittnar om dåligt fackligt omdöme.” Vad kan då publiken, allmänheten, skattebetalarna göra? Ingenting annat än svära ve och förbannelse över det hela. Vad kan regeringen göra? Om inte förlikningsmannen lyckas inom de närmaste dagarna, bör regeringen med det snaraste tillsätta en medlingskommission. Den bör få arbeta under det att stridsåtgärderna avbryts. Är regeringen beredd till detta?
Herr talman! Den bedömning som Jan-Erik Wikström gör av konfliktens karaktär delar jag. Det är djupt otillfredsställande att Operan under lång tid har fått inställa sina föreställningar. Det som gör problemet så svårt är just det förhållandet att det inte är en normal konflikt på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarparten och den part som företräder de anställda utan att det egentligen är en organisationsstrid mellan två fackliga organisationer. Det förhållandet gör också en medling svår. En medling mellan ja och nej är litet besvärligare än en medling mellan 100 och 150. Det är ett skäl till att man inte utan vidare har kunnat tillsätta en medlingskommission. Dessutom krävs för instrumentet medlingskommission en facklig konflikt av så stor betydenhet att man möjligen genom tillgripandet av det i det här sammanhanget skulle ge den fackliga strid det här handlar om en dignitet som den faktiskt inte har.
Herr talman! Det finns två vägar att påverka en situation som denna. Den första är att bilda opinion, dvs. att företrädare för allmänheten — dit räknar jag även riksdagsmän — talar om vad de tycker om denna situation. Det är också viktigt att tidningarna i likhet med Dagens Nyheter tar ställning. Man har både som skattebetalare och som publik rättmätiga anspråk på att det här problemet skall lösas. Den andra vägen är att man försöker att påverka själva konflikten. Då har vi såvitt jag vet inget annat instrument att tillgripa än att staten tillsätter en medlingskommission. Det må tyckas vara att skjuta mygg med kanoner, men konflikten är, tycker jag, egentligen mycket allvarlig: hela den konstnärliga planeringen på Operan för lång tid framåt har radikalt förändrats och försämrats. Om problemen inte löses inom de närmaste dagarna, skulle jag nog bedöma att det är nödvändigt att kulturministern med sin kollega arbetsmarknadsministern tar upp frågan om det inte skulle vara motiverat med en medlingskommission.
Herr talman! Frågan har varit föremål för diskussion mellan arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet. Frågan om situationen på Operan är fortlöpande föremål för överläggningar och även kontakter under hand. Jag kan alltså försäkra Jan-Erik Wikström att regeringen ägnar den här frågan all uppmärksamhet och söker påverka och förmedla lösningar. Jag delar också den uppfattning som Jan-Erik Wikström framför om värdet av opinionsyttringar i det sammanhanget.

Herr talman! Margareta Hemmingsson har frågat mig om jag anser att lärarledd bordsbön i skolan är i överensstämmelse med läroplanens mål om otendentiös påverkan. Grundskolan är obligatorisk. Den skall alltså vara en skola för alla. Den verkar i ett samhälle där olika normsystem och värderingar lever sida vid sida. Det är därför nödvändigt att skolan inte söker påverka den enskilde eleven att omfatta en viss livsåskådning. Läroplanen stryker under detta. ”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan förvissade om att dessa inte blir påverkade från skolans sida till förmån för den ena eller andra av inbördes kämpande åskådningar eller uppfattningar. I frågor, där det föreligger olika uppfattningar, skall skolans undervisning därför vara saklig och allsidig.” Detta krav gäller undervisningen. Det är med hänsyn härtill självfallet uteslutet att det i undervisningen förekommer handlingar av bekännelsekaraktär eller att elever åläggs att delta i sådana. Lika självfallet är att skolans verksamhet inte skall hindra att personliga ställningstaganden ges uttryck utanför den läroplansbundna undervisningen. Det förutsätter emellertid att formen är sådan att alla som berörs är överens och att den enskildes — elevens eller förälderns — rätt till personlig integritet inte kränks. Mot bakgrund av dessa principer kan skolan enligt min uppfattning inte föreskriva att bordsbön skall äga rum, inte heller ge den en form som innebär ett formellt eller faktiskt obligatorium. För att få en grundlig prövning av frågan om bordsbön i skolan avser jag emellertid att föreslå regeringen att ett enskilt ärende, som inkommit till utbildningsdepartementet och som berör denna fråga, skall överlämnas till justitiekanslern.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har inte med den velat framföra några synpunkter på religionsundervisningen i sin helhet. Personligen anser jag att vi behöver diskutera vår etik och hur den styr våra handlingar och ställningstaganden. Läroplanen skriver också om ”betydelsen av en religiös tro när man på olika sätt i livet tar ställning till olika livsfrågor”. i Den kristna etiken har mycket positivt att ge barnen, bl.a. när det gäller människors lika värde, eller vad som är rätt och orätt. Att delta i en bön däremot kan inte ses som en del av religionsundervisningen. Nej, att bedja är ett sätt att ge uttryck för sin högst personliga tro. I söndagsskolan, kyrkan eller inom olika religiösa samfund kan barnen lära sig mer om bönen och hur man som troende kan genomföra den. Familjen bestämmer naturligtvis själv om man vill ha med gemensam bön och i sådana fall hur. Men i skolan är situationen en helt annan. En lärare har enligt läroplanen ”rätt att uttrycka egna värderingar om det klart framgår att de är personliga”. Gränsen är svår att dra, och för barn i de lägre årskurserna — där läraren oftast ses som en stor och viktig förebild — bör man nog vara mycket försiktig. Att leda klassen i bön, tyder varken på saklighet eller allsidighet. Som statsrådet mycket riktigt påpekar är det inte bra om det får en form som innebär ett faktiskt obligatorium.

Herr talman! Solidaritet och ansvar över gränserna är uttryck för insikten om att fred, frihet och välstånd bara kan vinnas i samverkan med andra stater. Detta utgör grunden för den svenska biståndspolitiken. Biståndspolitiken utgör en integrerad del av vår aktiva svenska utrikespolitik, en politik vars syfte är att upprätthålla vårt nationella oberoende och vår demokratiska samhällsordning, att bidra till minskad spänning i världen och att få till stånd en utveckling som leder mot nedrustning. Dessa utrikespolitiska strävanden kan vinna framgång bara genom ett aktivt engagemang även utanför Norden och Europa. De djupa inkomstklyftor som råder mellan och inom länder är konfliktskapande och kan därmed bli ett hot mot oss själva. Mer än en femtedel av världens befolkning lever i extrem misär. Flera prognoser tyder på att den siffran kan komma att öka fram till sekelskiftet. Denna utveckling framstår som än mer ohygglig när samtidigt ett barn dör varannan sekund av hunger eller sjukdom. Målet för vår politik i tredje världen kan därför inte enbart vara att öka den ekonomiska tillväxten. Biståndet måste i första hand inriktas på att ge tillgång till mat, kläder, bostäder, utbildning och hälsovård åt de fattigaste grupperna. I ett längre perspektiv skall våra insatser medverka till en förändring av de ekonomiska och sociala faktorer som håller tillbaka en självgenererande ekonomisk utveckling. Herr talman! Problemen har inte bara en nationell utan även en internationell dimension. Brandtkommissionens andra rapport visar på risken för att världsekonomin hamnar i en ond cirkel av restriktiv ekonomisk politik, underutnyttjande av resurser, arbetslöshet och protektionism. För att motverka en sådan utveckling måste den ekonomiska politiken i viktigare länder ges en mer tillväxtbefrämjande inriktning. Ett hot mot det internationella ekonomiska systemets stabilitet utgör den skuldbörda som många länder dragit på sig under senare år. Om låntagarländerna i tredje världen skall kunna betala igen sina lån, måste de också kunna sälja sina produkter till industriländerna. Men om i-ländernas marknader inte förblir öppna för u-ländernas varor, förstärks den depressiva spiralen i världsekonomin. U-länderna, särskilt de mindre utvecklade, har drabbats hårdast av råvaruprisernas dramatiska nedgång och stagnerande kapitalöverföringar. Samtidigt som behovet av biståndsfinansiering ökar stagnerar det statliga biståndet från de rika länderna. I högre grad än tidigare styrs det också till u-länder av kommersiellt och militärstrategiskt intresse, vilket försatt de allra fattigaste länderna i en mycket svår ekonomisk situation. Sverige hör till de givarländer som är ledande i strävandena efter en hög biståndsvolym. Sveriges egen ekonomi befinner sig samtidigt i grundläggande obalans, vars främsta uttryck är de senaste årens växande budgetoch bytesbalansunderskott. Det centrala målet för regeringens ekonomiska politik är att vända denna utveckling. Endast en ekonomi i balans och en stark industri kan skapa de resurser som krävs för en solidarisk politik såväl här hemma som i relation till de behövande i u-länderna. Trots det besvärliga statsfinansiella läget har regeringen hållit fast vid enprocentsmålet. Internationellt har vår höga biståndsvolym utgjort ett viktigt exempel för att förmå andra biståndsgivare att öka sina insatser i tredje världen. Dessa utgångspunkter har varit vägledande i arbetet med biståndsbudgeten. Det innebär att biståndsramen för budgetåret 1983/84 blir 6740 milj.kr. Anslaget beräknas på 196 av bruttonationalintäkten. Dessutom har 200 miljoner av outnyttjade medel från budgetåret 1981 84. Detta har gjorts för att minska budgetbelastningen. Jag vill understryka att detta klart redovisats i budgetpropositionen. Totalt har biståndsanslaget ökat med 450 milj.kr. Av denna ökning kommer 50 milj.kr. att gå till internationella program, 120 milj.kr. till bistånd genom SIDA och 200 milj.kr. till u-krediter under den nya anslagsposten Övriga u-landspolitiska insatser. Herr talman! De internationella biståndsprogrammen har drabbats av en mycket allvarlig resurskris. Svårigheterna för FN:s utvecklingsprogram och Internationella utvecklingsfonden är kanske de mest allvarliga. De har centrala samordningsfunktioner och ger betydande spridningseffekter för både multioch bilateralt bistånd. Om de stora länderna, främst USA, undandrar sig sitt finansieringsansvar för de internationella organisationerna är det svårt att se hur andra bidragsgivare skall kunna fylla det tomrum de lämnar efter sig. Mot den här bakgrunden måste vi verka för en effektivare och mer krisanpassad struktur på hela det internationella finansieringssystemet. Det svenska stödet till de internationella utvecklingsinstitutionerna bör samtidigt fortsätta både som uttryck för vår solidaritetspolitik och med tanke på vår trovärdighet i internationell politik. Då FN:s generalsekreterare nyligen gästade Sverige diskuterade vi naturligtvis FN-systemet, och vi var överens om att det på olika sätt måste stärkas och dess internationella anseende höjas. Detta gäller inte minst FN:s förhandlingsroll i dialogen mellan rika och fattiga länder. En ny anda av politisk vilja och realism måste ingjutas i förhandlingsprocessen. Det förutsätter bl.a. att nord-syd-dialogen inte i missriktad idealism ses som frikopplad från övriga utrikespolitiska realiteter. För att nå konkreta resultat måste hänsyn tas till de inte alltid förenliga mål som utgör grundvalarna för allt internationellt samarbete: stabilitet, jämlikhet, effektivitet och nationell självbestämmanderätt. I Brandtkommissionens rapport finns många konstruktiva förslag som syftar till att få i gång världsekonomin och hjälpa u-länderna, särskilt de mest utsatta. Sverige kommer att aktivt verka för att dessa förslag ges en allvarlig prövning både vad gäller det sakliga innehållet och i fråga om förhandlingsprocessens utformning. UNCTAD-konferensen i Belgrad i juni ger ett tillfälle för uoch i-länder att behandla de ömsesidiga ekonomiska relationerna i ett bredare perspektiv. För de fattigare u-länderna är krisen så akut att handlingsinriktade och konkreta åtgärder inte kan vänta. Sverige verkar därför för att konferensen skall inriktas på några sakfrågor inom huvudområdena råvaror, internationell handel samt finansiella och monetära frågor. Många svenska programländer uppvisar imponerande framsteg, särskilt avseende utbildning och hälsovård. I Tanzania har Sverige medverkat till utbildning av 25 000 lärare och till försörjning med rent dricksvatten för ca 6 miljoner människor. I Kenya når hälsoprogrammet i dag ut till ca 6 miljoner avlandets invånare. I stort har det svenska biståndet — trots att det bitvis varit problemfyllt — bidragit till betydande produktionsökningar inom programländerna, till förbättrad hälsovård och näringsstandard, till bättre sanitär service och till ökade möjligheter för utbildning. Det svenska biståndet har vidare bidragit till att de fattiga befolkningsgruppernas situation, bl.a. de fattiga kvinnornas levnadsvillkor, givits ökat utrymme i de samlade utvecklingsansträngningarna. Den världsekonomiska krisen i kombination med ekonomiska felgrepp i olika mottagarländer har emellertid fått konsekvenser för biståndsinsatsernas resultat. Bilaterala biståndsgivare har börjat uppträda med anspråk på att vara med och utforma mottagarnas övergripande ekonomiska politik. Liknande krav har även framskymtat i den svenska biståndsdebatten. Svårigheterna ligger i att försäkra de svenska skattebetalarna om att deras bidrag används effektivt utan att vi inkräktar på våra mottagarländers suveränitet. De villkor vi ställer måste vara realistiska och konstruktiva och grundade på en djupgående insikt om förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Av avgörande betydelse härvidlag är de utvärderingar av hittillsvarande projekt och samarbetsformer som bedrivs av SIDA och UD:s biståndsinspektör. För att i framtiden få till stånd en mer systematisk och samlad utvärderingsverksamhet har jag därför tagit initiativ till en ökad samordning och förstärkning av SIDA:s och UD:s resurser på detta område. Från många länder som är mottagare av svenskt bistånd har inte bara önskemål om en fördjupad och mera aktiv dialog om själva biståndssamarbetet växt fram. Det har även gällt en breddning av utvecklingssamarbetet till andra områden, inte minst det kommersiella. De senaste årens ekonomiska utveckling har förstärkt kraven från u-ländernas sida på ökade bilaterala inslag i handelsutbytet i form av finansieringsåtaganden och byteshandel. F. n. finns samarbetsavtal med ett antal u-länder. Regeringen vill gå vidare idetta arbete. Inom utrikesdepartementet pågår därför en utvärdering av de hittillsvarande åtgärderna och avtalen. Vi kommer senare att lämna förslag till hur dessa frågor bör hanteras inom regeringskansliet. Det gäller även en samordning av redan existerande medel och organ. Särskilt viktigt är att utveckla det nuvarande systemet för u-krediter. Denna form av projektfinansiering ökar kapitalflödet särskilt till u-länder som på grund av sina betalningssvårigheter inte kan låna på den internationella kapitalmarknaden. Det är en effektivare väg än gåvobiståndet när det gäller att öka det totala återflödet utan att åsidosätta de biståndspolitiska målen. Det beräknas att u-krediterna genererar upphandling i Sverige till ett värde av ungefär tre gånger de biståndsbelopp som ges. Helt säkra uppskattningar är svåra att göra. Det skall också framhållas att det inte i varje enskilt fall går att upprätthålla några klara gränslinjer mellan bistånd och handel. Konflikter har förekommit. Men de hittillsvarande erfarenheterna av systemet både för u-länderna och för Sverige är goda. Anslaget för u-krediter i årets budget föreslås öka från 300 milj.kr. till 500 milj.kr. U-krediternas framtid utreds f. n. Som ett resultat av utredningen hoppas vi kunna nå fram till en klarare målinriktning av kreditgivningen och en smidigare form för beslutsfattande. Det samlade grepp som regeringen nu tar på handelsoch biståndsfrågor utgår från de riktlinjer som den socialdemokratiska partikongressen lade fast 1981. De syftar till att skapa instrument för att förstärka samarbetet med olika u-länder på områden där gemensamma intressen föreligger — kontakter som är av betydelse för båda parters ekonomiska utveckling, nationella oberoende och självständighet. Herr talman! Även det största anslaget i biståndsbudgeten, Bilateralt utvecklingssamarbete genom SIDA, präglas av regeringens ambitioner om ökad samordning. Vi vill lägga större vikt vid landprogrammen i förhållande till de ämnesinriktade delposterna. Syftet är att åstadkomma att största möjliga del åv det bilaterala gåvobiståndet ingår i landramarna och därigenom blir föremål för en samlad bedömning och prioritering tillsammans med programländerna. Men jag vill understryka att detta inte betyder minskat stöd till markvårdsoch energiprojekt. Inte heller betyder det minskade insatser för humanitärt stöd till flyktingar eller vid katastrofer. Tvärtom kommert.ex. miljövårdsinsatser i form av skogsplantering och markvård att öka kraftigt de närmaste åren. Men det sker inom ramen för samordnade program för landsbygdsutveckling i våra programländer med syfte att inte bara värna om miljön utan också att höja landsbygdsbefolkningens inkomster och levnadsnivå. Knappt två tredjedelar av u-ländernas befolkning lever på landsbygden. Det är där svenskt bistånd måste ha sin tyngdpunkt. Så har det varit alltsedan svenska missionärer reste ut till tredje världen under förra seklet. Det är ytterst på dessa erfarenheter som det svenska biståndet växt fram. När andra världskriget var över började också fackföreningsrörelsen, kooperationen och olika ungdomsrörelser att engagera sig för förhållandena i tredje världen. Det var folkrörelserna som gick i spetsen för den opinion som drev fram proposition nr 100 från 1962, som fortfarande är grunden för vår svenska biståndspolitik. Anslagen till enskilda organisationers utvecklingsprojekt har ökat i takt med deras kapacitet att genomföra projekt. Så kommer att ske också under det kommande budgetåret. Trots ekonomiska svårigheter är svenska folkets biståndsvilja lika stark som tidigare. Detta är i hög grad de frivilliga organisationernas förtjänst. Det är biståndets breda förankring i vårt samhälle som gör att vi kan föra en generös biståndspolitik som betraktas med respekt i vår omvärld. Det är regeringens avsikt att fortsätta den politiken.

Herr talman! En av vår tids allra största internationella uppgifter är att få till stånd en ekonomisk utveckling i de i dag underutvecklade delarna av världen, så att svält och fattigdom kan utrotas. Även om det internationella biståndsflödet har stor betydelse för att stödja u-ländernas utvecklingsansträngningar, är den viktigaste faktorn för uländernas utveckling deras egna interna strukturer och den utvecklingsstra tegi de väljer. De länder som har byggt sin utvecklingsstrategi på marknadsekonomi och på ett privat, decentraliserat ägande har lyckats långt bättre än de länder som satsat på olika typer av statsdirigerade strategier, ofta med socialistiska förtecken. Likaså har de länder som varit öppna för kontakter med de utvecklade länderna och som har accepterat handel och impulser utifrån lyckats långt bättre än de länder som försökt avskärma sig från omvärlden. Det är därför viktigt att stimulera en utvecklingsstrategi i u-länderna som bygger på dessa principer. Det är också viktigt, för att inte säga livsnödvändigt, att vi i den utvecklade världen öppnar våra marknader för produkter från u-länderna och inte inför några diskriminerande begränsningar. Handelskontakterna är på många sätt vårt mest löftesrika utvecklingssamarbete med u-länderna. Dagens u-landsdebatt äger rum mot bakgrund av stora ekonomiska svårigheter i såväl usom i-land. Arbetslöshet, budgetunderskott och växande utlandsskulder är problem som många av jordens länder brottas med, oavsett utvecklingsnivå. Det ömsesidiga beroendet mellan ioch u-land framträder starkt mot bakgrund av de ekonomiska svårigheterna. Konjunkturnedgången i industriländerna har försämrat u-ländernas möjligheter att få avsättning för sina produkter på i-ländernas marknader. Sjunkande exportinkomster i uländerna minskar deras köpkraft gentemot i-ländernas varor. Ett hopp i detta sammanhang är den begynnande konjunkturuppgång som nu gör sig gällande. I den kamp för utveckling och mot fattigdom och nöd som utvecklingsarbetet innebär kan många framgångar skönjas. Tillgången på hälsooch sjukvård har förbättrats. Utbildningssystemen har byggts ut och analfabetismen bekämpats. Tillgången på rent vatten och annan infrastruktur har ökat. Till dessa framsteg har också svensk utvecklingshjälp bidragit. Vissa länder, särskilt i Sydostasien och Latinamerika, har därutöver under det senaste decenniet kunnat notera betydande ekonomiska och sociala framsteg. Tyvärr gäller detta i betydligt mindre utsträckning Afrika, söder om Sahara. Med beklagande måste konstateras att utvecklingen i en majoritet av programländerna för svenskt bistånd inger allvarlig oro. I flera av våra samarbetsländer har ekonomin under senare år präglats av stagnation och kräftgång. Särskilt allvarligt är att jordbruksproduktionen, där en majoritet av befolkningen finner sin utkomst, har fallit tillbaka. Det går inte att skylla dessa problem på enbart yttre orsaker som stigande oljepriser och torka, roten till det onda finns också att söka i en felaktig utvecklingspolitik, där en kollektivisering av småjordbruket sätts i centrum enligt socialistisk modell. Bilden i flera av våra programländer är sådan att trots massiva hjälpinsatser från Sverige och andra länder har den förväntade produktionstillväxten uteblivit. Litet tillspetsat skulle kunna hävdas att biståndet medgett tillväxten av en inhemsk byråkrati som annars inte skulle ha kunnat komma till stånd samt att det i alltför hög grad gått in i stora kapitalintensiva projekt som inte ger förväntad avkastning. Vid sidan av den negativa ekonomiska och sociala utveckling som finns att notera i flera av våra programländer möter svensk u-hjälp också problem i så måtto att säkerhetsläget i vissa mottagarländer försvårar biståndsinsatser på landsbygden. Exempel på detta är Mogambique och Angola. Herr talman! Jag menar att det är hög tid att med allvar diskutera effektiviteten i den svenska hjälpen till utvecklingsländerna. Det får inte vara så, att kännedomen om nöden och fattigdomen hos en stor del av jordens befolkning, som så kontrasterar mot vårt eget välstånd, tabubelägger varje diskussion om biståndets innehåll. Det får inte vara så, att det svenska biståndet används för att köpa våra egna samveten fria samtidigt som det inte blir till nytta för dem som det är avsett att hjälpa: de fattiga människorna i utvecklingsländerna. Solidariteten med de fattiga måste sträcka sig längre än till anslag och utbetalning, den måste sträcka sig så långt som till att tillse att våra insatser gör nytta.

Låt oss då erkänna det, låt oss diskutera det och låt oss försöka göra något åt det, i samarbete med länderna själva. I den moderata u-landsmotionen till årets riksdag lägger vi fram en lång rad förslag om hur den svenska u-hjälpen skall bli effektivare. Vi vill ha ett flexiblare bistånd, där knytningen till vissa programländer minskas. Vi menar att det bör vara möjligt att samarbeta med en vidare krets av u-länder. Vi vill att den svenska kunskapsoch resursbasen utnyttjas bättre i biståndssamarbetet och att en ökad andel av svenska biståndsanslag slussas via de enskilda organisationerna, som i allmänhet har bättre förutsättningar än SIDA att nå de fattiga och utsatta grupperna. Vi beklagar regeringens fastlåsning vid landprogrammeringen som princip och nedskärningen av de viktiga anslagen till miljö, markvård och energi. Vi vill att det svenska näringslivet engageras mera i biståndssamarbetet. Sverige är ett högt utvecklat industriland med ett näringsliv som besitter hög teknologisk och administrativ kompetens. Detta bör tas till vara i utvecklingssamarbetet. U-länderna har själva framställt önskemål om ett utvidgat samarbete med svenskt näringsliv. I deras egna utvecklingsplaner ingår industrialisering som en viktig del. Samtidigt som u-ländernas önskemål om industrialisering öppnar möjligheter för svensk industri till investeringar och export av kunskaper, varor och tjänster, kommer den framväxande u-landsindustrin att utsätta delar av vår egen industri för konkurrens. Men nya konkurrenter är också nya kunder. På sikt leder den ekonomiska och industriella utvecklingen i u-världen till fördelar för alla. Det bör vara möjligt att i vissa fall överlåta hela biståndsprojekt på företag som sedan får svara för genomförandet av projektet. Intresse för sådana insatser torde finnas inom näringslivet. Man uppnår därigenom inte bara fördelen av att kunna öka återflödet utan höjer dessutom sannolikt kvaliteten i biståndet i och med att expertis på det aktuella området kan medverka i projektet. Ett annat sätt att öka återflödet är att minska på det obundna importstöd som i dag utgår till biståndsmottagarna. Det obundna importstödet medför att svenska pengar får bekosta inköp från andra industriländer med en betydligt mindre generös inställning i sin biståndsgivning. Detta måste i nuvarande ekonomiska läge i Sverige betraktas som en orimlig ordning. Importstödet bör i huvudsak omfatta endast stöd till upphandling från Sverige. Herr talman! Vi betonar i motionen och i våra reservationer till utrikesutskottets betänkande vikten av en demokratisk samhällsutveckling och hänsyn till mänskliga frioch rättigheter. All utveckling, social och ekonomisk, måste bygga på en frigörelse av mänskliga resurser. En sådan sker sällan under tvång. U-ländernas ekonomiska och sociala historia under 1970-talet ger belägg för tesen att det har gått bäst för de länder som valt marknadsekonomin och de länder där diktaturen och enpartistaten inte lägger en helt förlamande hand över samhällslivet. Sämst har det gått för de länder där terror praktiseras eller där krig råder. ”Alla demokratier har en skyldighet att främja de värden deras eget styrelseskick bygger på. Denna hållning är oförenlig med stöd till regimer som är motståndare till eller likgiltiga inför mänskliga rättigheter och social utveckling.” Så hette det i den borgerliga regeringens utrikespolitiska deklaration våren 1981. Det är en bra deklaration, men den följs icke i svensk biståndspolitik. Det mest flagranta brottet mot den här principen utgör det svenska biståndet till Vietnam. Jag tvekar inte att kalla det svenska biståndet till Vietnam för en skandal. Det är en skandal därför att det fortsätter trots Vietnams invasion i Kampuchea och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Vietnam, som tagit sig uttryck i flyktingströmmen från landet, hård censur, fångläger m.m. De aktuella händelserna vid gränsen till Thailand, där vietnamesiska styrkor anfallit motståndsrörelser och flyktingläger, tyder knappast på ett förändrat sinnelag hos de vietnamesiska ockupanterna. Trots detta har regeringen föreslagit en höjd landram till Vietnam nästa budgetår, uppgående till inte mindre än 365 milj.kr. Tillsammans med ingående reservationer kommer långt över en halv miljard kronor att stå till Vietnams förfogande budgetåret 1983/84. Det svenska biståndet till Vietnam är en skandal också därför att dess nytta för det vietnamesiska folket starkt kan ifrågasättas. T. o. m. 1982/83 beräknas 3,4 miljarder kronor ha utbetalats till Vietnam, varav de mest synliga resultaten är två sjukhus och det så mångomtalade Bai Bang. Sjukhusen har fått en så avancerad utformning att de svårligen kan hållas i gång av vietnameserna. Sjukhusen kostar fyra gånger så mycket i drift som andra vietnamesiska sjukhus av motsvarande storlek. Bai Bang är invigt, men problemen runt projektet är fortfarande enorma. SIDA beräknar att Bai Bang måste hållas i gång med svenskt driftstöd under tiotals år. Ett präktigt förlustföretag således. Svenskt bistånd är en gåva till mottagarlandet. Det får inte utformas på så sätt att det uppstår något slags evig skyldighet för Sverige att fortsätta biståndet trots utvecklingen i mottagarlandet. Detta senare påpekande kan tyckas som en självklarhet, men den socialdemokratiska biståndspolitiken bär spår av ett slags självpåtagen evighetsförpliktelse gentemot vissa favoriserade mottagarländer. Direkt klandervärd blir denna inställning när den leder till en oförmåga att ompröva och avbryta biståndet i samband med grava kränkningar av mänskliga rättigheter eller kränkningar av andra länders oberoende. Det är väl inte så att medan socialdemokrater gärna kritiserar övergrepp i andra u-länder så grips man av tunghäfta när det gäller brott mot mänskliga frioch rättigheter i de länder som tillhör vår programlandskrets? I så fall har vår u-hjälp i sanning lett till ett underligt omvänt beroendeförhållande, som inte främjar demokratins och frihetens utbredning på jorden. Skall vår biståndspolitik främja ekonomisk och social utveckling och demokratiska värden, så får vår u-hjälp inte förvandlas till ett PR-instrument med vars hjälp vi håller oss väl med vissa regimer. Det är viktigt att vi inte mäter med olika mått i vår utrikespolitik. För att med trovärdighet och tyngd kunna kritisera och motarbeta apartheidpolitiken i Sydafrika så måste vi också ta avstånd från terrorn mot civilbefolkningen i Matabeleland. När vi uttalar vår oro inför utvecklingen i Centralamerika så måste kraven på ett upphörande av utländsk inblandning gälla alla berörda. Regeringen i Nicaragua måste också ha fullt klart för sig att svenskt bistånd syftar till en demokratisk samhällsutveckling. Tyvärr är det så att utvecklingen för mänskliga frioch rättigheter i världen är allt annat än ljus. Amnestys årsrapport ger vittnesbörd om detta. Mot den bakgrunden är det oroande och förvånande att den biståndspolitiska propositionen inte med ett ord berör frågan om demokrati och mänskliga rättigheter i våra samarbetsländer. Hur förklarar utrikesministern detta? 5 Från moderat håll har vi begärt att riksdagen skall göra ett klart uttalande om att tvångsarbete inte får förekomma i samband med svenska biståndsprojekt. Det är beklagligt att kollegerna i utrikesutskottet inte orkat med att göra ett sådant uttalande, och det är förvånande med tanke på att Sverige är bundet av ILO-konventionen att motarbeta tvångsarbete. Man frågar sig om förklaringen till tvehågsenheten är att söka i att man vet med sig att man står på osäker mark i detta hänseende vad gäller såväl Bai Bang som skogsprojekten i Laos. Herr talman! Den viktigaste uppgiften för svensk biståndspolitik i nuvarande situation är att höja effektiviteten och nyttan i utvecklingssamarbetet.

En internationell solidaritet som bygger på lånade pengar, vilka måste betalas igen av kommande generationer, är inte trovärdig. En långsiktig och stabil svensk biståndsinsats förutsätter en sund svensk samhällsekonomi. En sanering av vår ekonomi ligger därmed även i u-ländernas intresse. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna vid utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Dagens världsbild är inte ljus. Öppet krig råder på flera håll i världen, människor lemlästas och dödas och materiella värden av oskattbar storlek förstörs. Världens ledare satsar på krig och krigsförberedelser ca 2 500 miljarder kronor i dagens penningvärde varje år, och det innebär en fördubbling på 15 år. Ett annat bevis för det gigantiska resursslöseriet på krigsförberedelser är att mer än hälften av världens forskare ägnar sina krafter, inte åt frågan om hur mänskligheten skall få en drägligare tillvaro på vår jord, utan åt att finna nya metoder för att på ett än mer raffinerat sätt döda och förstöra. Sverige är en fredsälskande nation, och i de internationella sammanhangen försöker vi driva fredsfrågorna framåt. Det sker konkret genom insatser i FN och andra internationella organ, och det sker genom direkta förhandlingar och i olika slag av medlarroller. På detta sätt angriper vi symptomen på den oro och ängslan som finns i världen och som är den innersta grogrunden till krig. I fredsarbetet har vi emellertid också deklarerat att en varaktig fred kan nås endast om vi på ett mera rättvist sätt fördelar jordens resurser. Strävan efter en mera jämlik och bättre värld är själva kärnan i fredsarbetet. Den oro och rädsla som skapar konflikter och krig har en drivhusmässig grogrund i analfabetism och dåliga kontaktmöjligheter i förhållande till omvärlden. Hunger och sjukdomar i u-länderna släcker liv i förtid och fullbordar den fullständiga utslagningen. Den svenska biståndsverksamheten har en grund i en filosofi genom vilken vi vill bidra till en fredlig utveckling i världen. Den har också en förankring i en humanitär samhällssyn — att man skall hjälpa sina medmänniskor när dessa har det svårt. Känslan av solidaritet med de fattiga och förtryckta och dem som drabbats av krig och andra katastrofer är en solidaritet som inte stannar vid landgränser. Den går från människa till människa, och den har hela världen som sitt fält. Den solidariteten har också gjort att svensk biståndsverksamhet i första hand riktar sig till de fattigaste länderna. IT högtidliga deklarationer har också i-länderna — den besuttna överklassen bland världens länder — förklarat sig beredda att uppfylla FN:s mål att avsätta 0,7 70 av resp. lands bruttonationalinkomst till bistånd åt de fattiga länderna. Dessa deklarationer skapade på sin tid stora förväntningar, men de har inte kunnat infrias. Nedgången i världsekonomin har gett luft under vingarna på egoistiska och reaktionära krafter, som kallt sprider sitt evangelium att i första hand slå vakt om den egna, höga standarden. IT USA drar den republikanska regimen drastiskt ned sina anslag till FN:s hjälporgan. Sovjet har aldrig visat sig särskilt intresserat att hjälpa där inte direkta politiska mål varit inom räckhåll; Thatchers England och Mitterrands Frankrike är andra stormakter som verkar strunta i lidandet och nöden i u-länderna. Endast fyra av OECD:s 17 medlemsländer — Nederländerna, Danmark, Norge och Sverige — har nått över det av FN uppställda målet på 0,7 20. Detta är en internationell skandal och katastrof. Om behovet av hjälp till u-länderna behöver det i dag inte råda något som helst tvivel. Den ekonomiska kris som drabbat världen har varit särskilt svår för de fattigaste länderna. Priserna på deras import av olja och andra nödvändiga varor ökar snabbare än priserna på deras exportvaror. Även de länder som genom biståndet kommit ett stycke på väg i sin industrialiseringsprocess och för vilka det bara för några år sedan såg relativt hoppfullt ut brottas i dag med växande ekonomiska och sociala svårigheter. Och det dystra faktum som kvarstår är detta: de fattigaste länderna halkar allt djupare ned i nöd och misär. Denna vetskap motiverar en svensk biståndssatsning just på de fattigaste länderna. Det gäller främst de afrikanska länderna söder om Sahara. Om man sedan vänder blicken från det internationella perspektivet och ser på den svenska biståndspolitiken, måste jag tyvärr konstatera att självömkandet och egoismen också har en fin grogrund i det svenska välståndssamhället. För vi kan väl alla skriva under på att Sverige är ett rikt land, ofattbart rikt sett t.ex. med u-ländernas ögon, och att vi har en mycket hög levnadsstandard. Vi har välfärdsproblem — all right. Vi har en längre tid tagit ut godsakerna ur folkhemsskåpet i förskott, och nu måste vi dra in den långa svångremmen något hål tills vår ekonomi kommer på rätt kurs igen. Många människor i vårt land är besvikna över att den oavbrutna välfärdsutvecklingen inte kan fortsätta som tidigare, och det finns även i vårt land en bra grogrund för att snålt stänga den egna dörren och inte bry sig om nöden därutanför. Det är inte särskilt lönsamt ur partipolitisk synpunkt att tala om nöden i u-länderna och behovet av att vi hjälper. Jag vill påstå att det behövs politiskt mod och kurage för att göra detta. Jag är också glad och stolt över att mitt parti, folkpartiet, trots ett prövande valutslag, som kunde locka till opportunistiska ståndpunkter, och trots att frågan inte ger några plus i Sifo-mätningar, rakryggat står kvar vid ståndpunkten att vi har råd med den u-hjälp vi gett tidigare. Jag är glad att inför kammaren kunna deklarera att folkpartiets positiva ståndpunkt till biståndet är ett grundelement i den liberala rörelsen. Men jag är besviken på socialdemokraterna för att de i viss mån sviker i den motvind som alltid träffar solidariteten när det kärvar ekonomiskt. Så sent som i förra riksdagsdebatten om vår biståndsverksamhet steg i stort sett hela det galleri av framstående socialdemokrater som också i dag kommer att befolka talarstolen fram och anklagade moderaterna för att de manipulerade med budgeten genom att ta reservationsmedel från tidigare budgetar och räkna in dem ännu en gång för det kommande året. När jag erinrar om den debatten, rekommenderar jag de socialdemokratiska debattörerna att läsa igenom sina egna anföranden. Där finns nämligen rätt uttryckligt sagt vad man skall säga om denna ”sifferlek”. Moderaterna berömmer sig själva i sina framträdanden inför svenska folket för att de talar klarspråk. Deras reservationer mot anslaget i fjolårets biståndsbudget kan då sägas bara ha varit ett lätt gurgel; i år talar moderaterna klarspråk: de vill skära stora sjok ur den kaka som skall gå till de fattigaste länderna. Totalt är nedskärningen i moderaternas förslag nära 10 26 eller 620 milj.kr. I ett kortsiktigt perspektiv tror jag visst att moderaternas budskap går bra att sälja till en skattetrött svensk allmänhet. ”För att sanera Sveriges ekonomi skall vi dra ned hjälpen till de fattiga folken.” Det argumentet kan dessutom lindas in i många andra argument: ”Hjälpen är inte effektiv nog och då skall den skäras ned” eller ”Vi vet inte om hjälpen hamnar rätt och då drar vi in hjälpen”. Till detta vill jag bara säga, att vi i folkpartiet instämmer helhjärtat i att hjälpen bör göras så effektiv som möjligt. Men det är inget skäl för att pruta ned hjälpen, det är ett skäl till att göra en översyn av hur hjälpen är organiserad. Då det gäller att fastställa biståndets storlek summerar jag folkpartiets inställning: Vi föreslår att riksdagen fastställer biståndet till 1,014 20 av bruttonationalinkomsten för 1983/84, dvs. 6 835 milj.kr. Detta vårt förslag innebär bl.a. att insatserna för blandade krediter, katastrofhjälp, enskilda organisationer och humanitärt bistånd kan höjas väsentligt. Det är en markerad profil i vår biståndspolitik. Herr talman! Jag skall nu granska några delfrågor i utskottets betänkande. Först synpunkter på bundet eller obundet bistånd. Återflödet av svenska biståndsmedel är lättare att uppnå, om man satsar på bistånd i industrioch anläggningsprojekt än t.ex. på landsbygdsutveckling. På de områden där svenskt näringsliv har ett gott rykte kommer också ett betydande återflöde av biståndsmedel till Sverige. Så har skett redan nu. Graden av bindning av biståndet är bara en av de faktorer som påverkar återflödet. I en avvägning mellan en satsning på landsbygdsutveckling och industriprojekt bör endast det angelägna ur biståndssynpunkt vara avgörande. Behöver ett område i ett u-land vatten för att utveckla jordbruket och försörja människor och djur med vatten, skall vi naturligtvis inte säga nej för att det ger dåligt återflöde av satsade pengar till Sverige. Från folkpartiets sida är vi dock måna om att våra insatser i u-länderna kan ske i en samverkan mellan biståndsmyndigheterna och svenska företag. Genom SWEDFUND och u-krediterna öppnas också nya möjligheter till utvecklat tekniskt samarbete inom de områden där svensk industri är duktig. Folkpartiet ställer sig bakom ett fördjupat samarbete mellan SIDA och det svenska näringslivet. När Sverige har kommit överens med ett mottagarland om vilket bistånd som skall ges, är det fritt fram för svenska företag att sälja sina produkter. SIDA:s folk ute på fältet bör också informeras om vilka produkter svenska företag kan erbjuda, och de skall kunna lämna dessa upplysningar till dem som tar emot hjälpen och som skall handla upp produkterna. Tidigare har det varit stora brister i SIDA:s information till svenska företag, och fältarbetarnas kunskap om svenska produkter har också varit dålig. Gradvis har det blivit bättre, och jag vill i dag beteckna samarbetet mellan SIDA och det svenska näringslivet som mycket lovande. Svenska företag har markerat ökat sin försäljning till obundna svenska biståndsprojekt. Utvecklingen är faktiskt så lovande att jag vill ifrågasätta om inte den fria attityden i våra biståndsinsatser i ett längre perspektiv ger svenskt bistånd en goodwill som ger det svenska näringslivet bättre samarbetspartners och bättre affärer än om vi satt bundna villkor för biståndet. Jag vill klart deklarera detta som en uppfattning från folkpartiets sida. Björn Molin kommer senare att i ett anförande behandla den här frågan ytterligare och då främst vår satsning på s.k. blandade krediter. Medan jag är inne på näringslivets område vill jag ta upp en delfråga. Det har kommit ett erbjudande till Sverige under hösten 1982, att vi till vårt land skulle kunna få förlagt ett institut för genoch bioteknik. Detta institut skulle då ha lokaliserats till Uppsala, där man har en mycket stark institution i detta avseende. Startandet av ett sådant institut för genoch bioteknik skulle betyda mycket för u-ländernas utveckling, och det skulle också innebära en mycket värdefull stimulans för svensk forskning. Sverige sade nej i en första omgång, och budet har gått till Indien. Sverige sade nej utifrån den utgångspunkten att i första hand bör denna typ av utvecklande verksamhet förläggas till u-länderna. Man kan instämma i att i de flesta fall är detta en riktig policy. Men sedan har det framkommit att Indien kanske inte har resurser att klara av mottagandet av detta institut. Denna fråga är nu under utredning, och man skall avgöra vilket land som skall vara värdland på ett ministermöte i sommar. Sverige blev erbjudet att härbärgera detta ministermöte om lokaliseringen, men sade tyvärr nej till detta erbjudande. Jag beklagar det. Det kunde ha gett Sverige ett försteg i frågan om en framtida lokalisering. Jag hoppas att utrikesdepartementet och industridepartementet dock fortsätter arbetet på att detta institut helt eller delvis skall förläggas hit till Sverige. Jag anser att vi inte har råd att missa en sådan här chans. När Sverige lämnar bistånd till ett mottagarland, tecknar vi avtal med detta land. Det är alltså ett ömsesidigt avtal, som skall hållas av båda parter. I detta avtal har vi inga reservationer för politiska förändringar. Vi skriver inte in några föreskrifter för regimen i landet. Kort uttryckt ställer vi inte upp några politiska villkor för vår hjälpverksamhet; vi ger hjälpen till mottagarlandets folk, inte till dess regim. Då får man lov att acceptera regeringsbyten, politikbyten, ideologibyten, inbördeskrig, mellanstatliga krig, gränsändringar, konjunkturcykler och teknikförändringar — dvs. allt detta vi bevittnat under det senaste årtiondet. Vi måste kunna säga nej till allehanda krav på att avbryta bistånd så fort ett mottagarland för en politik som vi av ett eller annat skäl ogillar. Vår biståndsverksamhet har nämligen långsiktighet som målsättning. Program för sjukvård, undervisning och utveckling av näringslivet måste ses i ett längre perspektiv för att lämna efter sig bestående resultat. Även om vi ser våra u-landsprojekt i 10-, 20-, ja 50-åriga tidsperspektiv, är det en förväntad utveckling som är närmast dramatisk jämfört med den samhällets mognadsprocess som Sverige och andra västländer genomgått — där denna tagit århundraden. När vi bedömer våra projekt i u-länderna måste vi tillåta fördröjningar, fördyringar och också rena misslyckanden. Den lokala grund dessa projekt har att stå på är oftast mycket bräcklig. Vi skall naturligtvis ständigt pröva nya vägar för att göra vårt bistånd så effektivt som möjligt och satsa på de viktiga behov som finns hos mottagarlandet och använda den kunskap som vi själva besitter. Herr talman! Jag vill också säga några ord i befolkningsfrågan. Folkpartiet anser att befolkningsfrågan bör ägnas större uppmärksamhet i biståndsarbetet. Det mesta av utvecklingsansträngningarna för att öka levnadsstandarden i de fattiga länderna riskerar att vara förgäves, om vi inte kan hejda den kraftiga befolkningsökningen. Detta inser numera också de flesta. Tidigare ideologiskt motstånd mot en aktiv befolkningspolitik är på väg att vika för verklighetens krav. Sverige bör fortsätta att öka sin aktivitet på det här området. År 1984 planeras en ny befolkningskonferens i FN:s regi. Den som hölls 1974 vill jag karakterisera som en av de få framgångsrika FN-konferenserna. Den ökade förståelsen för befolkningsfrågan på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Sverige bör förbereda sig väl inför den nya befolkningskonferensen. Vi i folkpartiet föreslår att regeringen även denna gång tillsätter en svensk nationalkommitté med parlamentarisk representation. Miljöfrågorna försummades länge i det svenska utvecklingssamarbetet, men under den tid folkpartiet hade regeringsansvaret för biståndet fick de allt större tyngd. Således inrättades ett särskilt anslag för miljövård. Huvuddelen av insatserna för miljövården måste ske inom landramarna, i form av miljöprojekt, och med hänsyn till den effekt olika utvecklingsprojekt kan ha på miljön. Ett särskilt miljöanslag anser vi vara viktigt för att markera denna inställning. Vi ställer frågan varför regeringen föreslagit att detta särskilda anslag skall slopas och ser det som ett steg tillbaka i utvecklingen. Vi föreslår att anslagsposten Särskilda program räknas upp med 87,6 milj.kr. De svenska företagen har kunskaper och varor som kan bidra till u-ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Ett ökat samspel mellan företagen och de svenska biståndsinsatserna gynnar utvecklingsansträngningarna i tredje världen. U-länderna behöver svenska varor och svensk teknik. Att de större biståndsgivande länderna binder sitt bistånd försvårar för svenska företag att delta i den ekonomiska uppbyggnaden av u-länderna. Jag poängterar än en gång: för svensk del bör bundet bistånd vara undantag. Vi vet att bistånd kan ge goda resultat men att det inte är eller kan bli perfekt. Det har ofrånkomligen begränsade effekter och är mer en katalysator för förändringar än något som i sig åstadkommer förändringar. Vi kan peka på många lyckade projekt, på industriområdet, mot jordförstöring och inom hälsovård och utbildning. Men vi ser också att biståndet kan bidra till en utveckling i fel riktning. Vi ser hur viktigt biståndet kan vara för länder som dignar under svårigheter och hur angeläget det är att höja biståndsnivån. Men vi inser samtidigt att kraven på effektivitet ökar, att de olika biståndsmålens inbördes samverkan måste tänkas igenom klarare och att vi inte får låta våra egna föreställningar om snabba och stora förändringar styra in oss på felaktiga vägar. Det finns fortfarande ett starkt stöd för svenska biståndsinsatser hos den svenska opinionen. Dess bättre tycks detta stöd inte nämnvärt ha påverkats av våra egna ekonomiska svårigheter. Dessa är också blygsamma vid en jämförelse med u-ländernas problem. Människor är beredda att ställa upp för de fattiga. Men de vill också veta till vad pengarna används och vilken nytta de gör. Detta kräver en fortlöpande utvärdering av de svenska biståndsinsatserna. Herr talman! Flera folkpartister kommer att tala i denna debatt. Kerstin Anér och Ingemar Eliasson kommer bl.a. att utförligt motivera ett ökat stöd för den insats som utförs av kyrkorna och de enskilda organisationerna och för vårt humanitära bistånd. Avslutningsvis vill jag se den svenska biståndsverksamheten i ett historiskt perspektiv. Jag kan då konstatera att det varit ideella och religiösa organisationer som varit banbrytande för våra insatser på detta område. Och organisationer består av enskilda människor, som i detta fall har varit beredda att ge ett offer för att hjälpa medmänniskor i nöd. De fattiga folken i u-länderna lider stor nöd, och de behöver hjälp från oss som från födseln blivit lyckligare lottade. I dag mer än någonsin behöver kunskapen om detta spridas över den rika delen av världen. Jag har den förhoppningen att de egoistiska tongångar som under en tid haft ett visst genomslag här hemma i Sverige, då det gäller inställningen till vår u-hjälp, snabbt skall tona bort och att vi åter får en enig uppslutning kring den viktiga humanitära insats som u-hjälpen innebär. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de folkpartiets reservationer som är fogade till betänkandet och som är undertecknade av mig.

Herr talman!

Sedan vi för ett år sedan diskuterade svenskt biståndssamarbete med ett antal länder i tredje världen har situationen där blivit ekonomiskt än mer prekär. De underutvecklade ländernas utlandsskulder uppgick 1982 till 600 miljarder dollar, och bara räntan på denna skuld utgjorde samma år 131 miljarder dollar. Det har gått så långt att de underutvecklade länderna nu måste låna för att kunna betala på de lån de redan har. Vad beror detta på? Det beror på det orättfärdiga och ojämlika bytesförhållande som råder mellan i-länder och u-länder. Priset på råvarorna har sjunkit katastrofalt, medan industrivarorna har hållit ett högt pris. Som bekant är det i-länderna som också bestämmer priset på u-ländernas råvaror. Jag skall nämna några exempel på det ojämlika bytesförhållandet. De siffror jag nu nämner är också från Fidel Castros tal. 1960 motsvarade försäljningspriset för 1 ton kaffe inköpspriset för 37,3 ton konstgödsel. År 1982 fick man för samma mängd kaffe bara 15,8 ton konstgödsel. År 1959 kunde man genom att sälja 6 ton jute köpa en lastbil på 7-8 ton. I slutet av 1982 behövdes 16 ton jute för att köpa samma lastbil. År 1959 kunde man få 39 röntgenapparater för medicinska ändamål för 1 ton koppartråd. År 1982 räckte samma mängd koppar endast till 3 röntgenapparater. Var och en begriper att det är u-länderna som förlorar och i-länderna som tjänar på detta tillstånd som jag exemplifierat med siffror. I det här sammanhanget bör också nämnas de multinationella företagens roll i u-länderna. Det påstås att dessa företag skulle spela en positiv roll och gynnsamt bidra till utvecklingen i tredje världen. Jag vill nämna följande siffror som mer eller mindre vederlägger den positiva bild som ges av multinationella företags verksamhet i u-länderna: Under 1970-talet återförde de multinationella företagen omkring 2,2 dollar för varje ny dollar de investerade i de underutvecklade länderna. De nordamerikanska multinationella företagen investerade mellan åren 1970 och 1979 11 miljarder 446 miljoner dollar, och de återförde i form av vinst 48 miljarder 663 miljoner dollar. Det betyder att de tagit ut 4,25 dollar från tredje världen för varje ny dollar de investerat där. Är det då så märkligt att USA upprätthåller och skyddar de fasansfulla militärjuntorna i bl.a. Latinamerika? Är det så märkligt att USA med lögner, förtal och sabotage ständigt attackerar de länder i tredje världen som motsätter sig de multinationella företagens krav på att få exploatera dessa länders naturtillgångar och arbetskraft? Det är inte heller förvånande att moderata samlingspartiet ställer upp på USA:s och de multinationella företagens sida. Är det någon som på allvar tror att Sandvik, SKF, Ericsson och Atlas Copco befinner sig i Sydafrika eller Latinamerika på grund av solidaritet med dem som lider svårt under fascistdiktaturerna? Hur många kronor plockar dessa företag hem för varje investerad krona i Sydafrika eller Latinamerika? Hur stor utdelning har aktieägarna i Kinnevikgruppen kammat hem genom sina företags grova exploatering av de fattiga och förtryckta i tredje världen? Det kan kanske vissa ledamöter i den här kammaren upplysa oss om. Det är beklämmande, herr talman, att vi i dag skall tvingas bevittna hur man mer och mer urholkar enprocentsmålet. Socialdemokraternas kritik för ett år sedan mot den borgerliga regeringens sänkning av biståndsanslaget och mot den ökade kommersialiseringen var berättigad. I dag, ett år senare, när socialdemokraterna själva sitter på regeringstaburetterna, inte bara sanktionerar de borgarnas åtgärder, utan de går vidare på deras inslagna linje. Om politikerföraktet breder ut sig, har socialdemokraterna sig själva att skylla. Det biståndsanslag på drygt 6 miljarder kronor som vi betalar ut varje år är faktiskt en solidarisk avbetalning till det arbetande folket i Sverige för att vi har tillåtit våra storföretag att delta i en multinationell utplundring av u-länderna. Detta kommer att fortsätta, och vi blir alla, mot vår vilja, medskyldiga till denna utplundring. Eller är vi kanske beredda att sätta stopp för svenskt deltagande i de stora bolagens rovdrift på naturtillgångar och arbetskraft? Är vi beredda att aktivt driva frågan om en ny och rättvisare ekonomisk världsordning, ett rättvisare bytesförhållande mellan u-ländernas och i-ländernas varor, en jämställdhet mellan våra egna och tredje världens arbetsvillkor och levnadsförhållanden? Sannolikt inte, för det skulle med nödvändighet förutsätta ett radikalt brott i hela den svenska ekonomiska politiken. Därför måste vi fortsätta med denna begränsade solidaritet genom att ge tillbaka en del av det vi har tagit från u-länderna i form av bistånd. Men då skall detta också vara ett bistånd och inte nya varianter av rent kommersiell verksamhet, av traditionell handelspolitik. Är vi nu beredda att snabbt återställa biståndsanslagen till 1 96 av BNP från nuvarande 0,8 96? Jag ställer frågan till utrikesministern. Är regeringen beredd att rensa biståndsanslagen från kommersiella anslag, som definitivt inte kan räknas som bistånd? Är regeringen beredd att upphöra med att räkna bistånd två gånger — exempelvis de reservationsanslag som nu har räknats in och som är anslag beviljade tidigare år? Om man rensar biståndsanslaget från dessa uppräknade poster, så saknas det 1 200 miljoner till enprocentsmålet i år. Det är mycket pengar. Men om den politiska viljan finns, så går det. Vi har sagt, att riksdagen skall konkret uttala att detta mål, 1 26 av BNP i rent bistånd, skall uppnås under en treårsperiod. Kan utrikesministern ställa upp på det? Herr talman! Jag skall nu gå över till frågan om riktlinjer för bilateralt bistånd. Som bekant finns ett antal mål fastställda i full enighet i Sveriges riksdag som bör gälla för samarbetet med u-länder. Vpk anser att landramar och länderval för svenskt bilateralt bistånd successivt bör anpassas till tidigare av riksdagen antagna biståndspolitiska riktlinjer. Till dessa hör kravet på mottagarlandets vilja och förmåga att åstadkomma social utjämning och rättvis fördelning och inte gynna ett redan privilegierat fåtal. Stöd för nationellt oberoende är ett annat sådant mål. Ett tredje viktigt mål är att biståndet skall medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Jag skall till att börja med hålla mig till frågan om demokratisk samhällsutveckling. Moderaterna gör stort nummer av att de samarbetsländer som har endast ett parti skulle vara odemokratiska, medan samarbetsländer med flerpartisystem skulle vara demokratiska. Låt mig från början säga att inget av de ungefär 20 samarbetsländer som Sverige har kan sägas ha demokrati fullt ut. Detta är faktiskt i nuläget en omöjlighet för dessa länder. Först krävs att länderna i fråga ger alla medborgarna möjlighet att lära sig skriva och läsa, att de hjälpligt kan stilla sin hunger och att de kan ta emot en god kultur. Det finns dessutom ingenting som talar för att flerpartisystem i u-länderna skulle förmå att fylla de behov jag ovan räknat upp. Tvärtom visar det sig med all tydlighet att länder med ett parti och en nationell organisation, där alla medborgare kan få göra sin röst hörd har lyckats bäst. Om moderaterna bemödade sig om att läsa biståndspolitiska utredningens betänkande, skulle de finna att utredningen slår fast att just ert parti och en nationell organisation kan vara ett alternativ till flerpartisystem i u-länderna. Låt mig nämna några exempel. Indien har flerpartisystem. Majoriteten av den indiska befolkningen är analfabeter. Tusen och åter tusen svälter ihjäl årligen. Indien har miljoner småbarn i arbete upp till tio timmar och mer per dag. Indiens regering är ansvarig för att man mördar tusen och åter tusen i Assamprovinsen. Det som pågår i Indien är ett gigantiskt brott mot de mänskliga rättigheterna. Om detta säger inte de borgerliga partierna någonting. Moderaterna tiger, centern tiger, och folkpartiet vill dessutom öka biståndsanslaget till Indien med ytterligare 5 miljoner utöver regeringens förslag. Jag vill också påminna om den rapport som en representativ svensk grupp avlämnat för någon vecka sedan efter ett besök i Indien. Man säger: ”De svenska fördelningsmålen med biståndet motarbetas av starka krafter inom Indien. Svenska biståndsgivare måste se mer kritiskt på indiska myndigheter och samarbetspartner. Många insatser gynnar bara redan favoriserade grupper medan de fattiga får det allt sämre.” Bakom denna förödande kritik står representanter för SIDA, Svenska kyrkans mission, Svalorna, LO, TCO, KFUK, KFUM, baptisterna, handikapporganisationerna, Svenska missionsrådet. Enligt tidningsuppgifter var det representanter för dessa organisationer och myndigheter som befann sig i Indien och riktade denna kritik. Samma kritik som dessa organisationer riktat mot Indien kan också riktas mot Bangladesh, ett land som också har flerpartisystem men med utbredd analfabetism och där gruppen fattiga för varje år blir större och större. Vietnam är ett av våra fattigaste programländer. Trots detta strävar man efter en rättvis fördelning av landets knappa resurser. Vietnam liksom Laos lider fortfarande av USA-imperialismens härjningar. Vietnams nya ekonomiska politik som infördes för tre år sedan börjar nu ge resultat, och framför allt har man ökat de vanliga människornas möjligheter till inflytande över den ekonomiska planeringen. Kvinnans jämlika ställning i Vietnam är unik i jämförelse med många andra u-länder. Landet har kommit mycket långt i utrotandet av analfabetismen. Angola och Mogambique kämpar fortfarande med arvet efter den portugisiska kolonialmaktens förbrytelser. Dessutom tvingas de dagligen leva med den sydafrikanska regimens militära attacker mot byar och städer och den förstörelse detta åstadkommer. Om moderaterna kunde utnyttja sina kontakter och förmå sina vänner i Sydafrika att avstå från dessa aggressioner, skulle faktiskt Angola och Mogambique ganska snart kunna utveckla sina resp. länder, med samma framgång som exempelvis Cuba. Trots de svårigheter som Angola, Mogambique, Laos, Vietnam, Botswana, Zambia, Etiopien, Tanzania, Guinea Bissau, Nicaragua, Zimbabwe brottas med, är det dessa länder som ligger närmast de av en enig riksdag antagna biståndspolitiska riktlinjerna. Det är konsekvent och riktigt att Sverige i första hand koncentrerar sina insatser på just dessa länder. Övriga länder bör upphöra som programländer och i stället bli föremål för katastrofinsatser via internationella hjälporganisationer. Det är bästa sättet att nå ut till de fattigaste människorna i Indien, Bangladesh, Sri Lanka m.fl. länder. Till den första gruppen av länder vill vi däremot tillföra ytterligare några, nämligen Cuba och Demokratiska folkrepubliken Yemen. Oswald Söderqvist och Eva Hjelmström kommer senare i debatten att beröra dessa länder. Ytterligare några ord om Vietnam och Laos. USA har med de västliga nyhetsbyråernas benägna hjälp riktat enorma propagandaattacker mot dessa två länder. Det verkar som om USA-imperialisterna aldrig kan komma över nederlaget i Indokina. Fram till 1973 vräkte USA-imperialisterna växtgifter, bomber och napalm över Indokina. Nu vräker man genom sin raffinerade propagandaapparat ut lögnaktigheter om Indokina. Moderaterna, i första hand, är inte sena att fånga upp denna falska information och föra den vidare bl.a. i form av reservationer vid utrikesutskottets betänkande. De beskyller Laos och Vietnam för att använda tvångsarbetare. De kan inte bevisa att så är fallet. Ändå bifogas en reservation med dessa insinuationer. I Sverige pågick under många år under 1960-talet en stor folkomflyttning från norr till söder. Man flyttade på den tiden folk från icke överhettade till överhettade områden i vårt land. Många människor tvingades mot sin vilja att bryta upp från sina hemorter och flytta till helt nya miljöer. Om man vägrade, berövades man sin arbetslöshetsersättning och ställdes utan arbete. Vad var detta? Såvitt jag kan förstå en form av tvång. Men inte protesterade moderaterna. I den nu föreliggande kompletteringspropositionen — motionstiden går ut på tisdag — står följande: ”I en uppåtgående konjunktur måste vi mer än tidigare hjälpa människorna att söka sig från arbetslöshet och beredskapsarbeten till varaktiga jobb i de företag och branscher som expanderar. Detta kräver en ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet. Det är samhällets uppgift att underlätta denna omställning.” Vad innebär detta? Såvitt jag förstår: Antingen flyttar du på dig eller så blir du av med arbetslöshetsunderstödet! Tänker moderaterna före kl. 17 på tisdag lämna in en motion, där man kräver att detta icke skall få förekomma? Det är ju en form av tvång mot ett antal arbetslösa människor. Kanske är det så, herr talman, att något liknande också pågår i Vietnam, från ett överhettat område — i det här fallet Hanoi — och ut till Bai Bang. I Vietnam skulle detta vara ”brott mot mänskliga rättigheter”. I vårt land är det fullt demokratiskt, enligt moderaterna. Om jag inte har fel pläderar moderaterna för att de som döms till fängelse i Sverige skall utföra samhällsarbete. Det strider alltså inte mot demokratin. Men om nu Vietnam över Laos skulle låta fångar göra arbetsinsatser i stället för att sitta inlåsta, skulle det vara ett brott mot mänskliga rättigheter. Herr talman! En aning anständighet har man faktiskt rätt att kräva också av moderata samlingspartiet — högerns företrädare i det här landet. Jag tycker faktiskt att även moderaterna skulle kunna vara med och konstruktivt bidra till att länderna i Indokina inte drivs i armarna på någon stormakt utan kan få behålla sitt oberoende. Men på det sätt som ni nu agerar, när ni kommer med lögner och förtal och ställer upp på USA:s sida, som i alla andra sammanhang, bidrar ni ju inte till detta nationella oberoende. Men ni vill kanske inte att länderna i Indokina skall ha något nationellt oberoende, för då mister ni ert sista argument för att smutskasta de här länderna, och det är väl inte så bra. Kanske inte heller USA, trots sina enorma propagandaattacker, vill att länderna i Indokina skall ha något nationellt oberoende. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer. Jag kommer inte att begära rösträkning beträffande alla de 20 reservationer som vpk fogat till betänkandet. Det innebär inte att den del yrkanden i reservationerna är av mindre betydelse. Att jag avstår från att begära rösträkning beror enbart på hänsyn till kammarens arbetsbelastning.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

Beträffande flera av landramarna förekommer det t.ex. att moderaterna lägger sig ett långt stycke under regeringsförslaget, folkpartiet litet grand över och vpk mycket över. Om det blir så för land efter land, riskerar man att det begärs en lång rad voteringar, och den voteringsordning som delats ut till några av kammarens ledamöter är på elva sidor. Jag tackar Bertil Måbrink för hans löfte att inte begära votering på alla punkter, och jag hoppas att de andra partiernas företrädare vill ställa upp på samma teknik för att underlätta kammarens arbete. Men nu är det nog så, herr talman, att när man tränger bakom reservationerna är kanske splittringen inte så stor som det skenbart förefaller, därför att på väsentliga punkter är alla partier i utrikesutskottet överens. Jag vill gärna notera att det är en betydande samstämmighet t.ex. när det gäller att slå fast vikten av att bibehålla enprocentsmålet. T. o. m. moderaterna gör detta, fastän de i sin reservation på denna punkt säger att det går att uppnå målet först när det blir bättre ekonomiska tider. Jag tycker att det är viktigt att konstatera, att i en tid av svåra ekonomiska problem, då det naturligtvis är risk att mycket av solidaritetstalet så att säga knakar i fogarna, råder det en bred samstämmighet i den svenska riksdagen om målen för biståndspolitiken. Och det är ett ansvar för oss alla att vi i våra kontakter med väljarna medverkar till att den breda förankring som utrikesministern talade om i sitt anförande blir bestående. När det gäller verklighetsbeskrivningen av situationen i u-länderna, så har det framförts oantastbara synpunkter såväl i utrikesministerns anförande som i de anföranden som hållits därefter. Jag avstår från att själv göra en sådan verklighetsbeskrivning och vill på den socialdemokratiska utskottsgruppens vägnar ansluta mig till den beskrivning av verkligheten i tredje världen som utrikesministern har gjort i sitt inledningsanförande. Jag kommer därför nu att inskränka mig till att ta upp några — som jag upplever det — väsentliga övergripande punkter, där meningarna är delade mellan partierna i utrikesutskottet. I övrigt kommer mina kamrater i utskottet att ta upp andra delar av betänkandet. Det är sålunda inte av oartighet mot de utskottsföreträdare som nu har uppträtt som jag inte tar upp alla synpunkter som de har framfört, utan det kommer sedermera under dagens debatt mina kamrater i utskottet att göra. Får jag först säga några ord om enprocentsmålet. Jag blev litet överraskad när jag hörde min blide gamle vän, utskottets vice ordförande Sture Korpås, nästan indignerat säga att det skulle vara en socialdemokratisk regering som sviker enprocentsmålet. Om vi gör det skall samma kritik riktas mot Sture Korpås eget parti, som föreslår precis detsamma i riksdagen. Ni har i ert förslag bestämt er för exakt samma ram som vi har gjort. Ni räknar också in i ramen den reservation på 200 milj.kr. som regeringsförslaget gör. Skall vi vara indignerade och upprörda, Sture Korpås, skall det vara mot bägge våra partier. Men jag undrar om det egentligen finns anledning att vara indignerad. Det innebär inte något avsteg från enprocentsmålet att vi denna gång använder oss av 200 milj.kr. av de pengar som förra årets riksdag anvisade, men som då inte kunde användas. Det är inte på det sättet, som har framförts, att vi skulle ha försökt att med undanflykter undanhålla detta för allmänheten — naturligtvis inte. Både i propositionen och framför allt, allra tydligast, i utskottets betänkande noteras det att vi denna gång för att i det besvärliga budgetarbetet nå upp till enprocentsmålet tvingas använda 200 milj.kr. av reserverade medel. Jag vill gärna upprepa att det råder samstämmighet kring deklarationen om bibehållandet av enprocentsmålet, och att även moderaterna sålunda ställer sig bakom detta — på sikt i varje fall. Men jag vill gärna ändå säga att jag är ganska övertygad om, mina damer och herrar kammarledamöter, att vi kan komma i situationer även i framtiden då det kan bli nödvändigt att diskutera om sparade medel kan behöva räknas in även i kommande budgetramar, oberoende av vilka partier som kommer att ha majoritetsansvaret i riksdagen. Centerpartiet vill vidare ändra inriktningen av u-hjälpen, och det är kanske i dag den största skillnaden mellan centern och socialdemokratin. Centerpartiet vill föra u-hjälpsresonemanget i den riktningen att vi mer och mer skall gå ifrån de bilaterala insatserna inom landramarna och föra över större resurser till de multilaterala insatserna, via bl.a. FN-organen. Jag vill gärna säga till centerpartisterna att det är klart att den nuvarande fördelningen inte för alltid kan vara bestående, utan att man från fall till fall och från år till år måste avgöra om det finns skäl att göra justeringar. Men utskottsmajoriteten har bedömt den avvägning som nu görs som i stort sett rimlig. Det ligger en stor fördel för vårt land i att ha en betydande del av vår u-hjälp riktad genom bilaterala kontrakt och överenskommelser med de särskilda länder som vi utvecklar ett särskilt samarbete med. Jag vill vidare till centerpartiet säga att vi nu anvisar kravet på en allmän översyn av vår u-hjälp, inte av principiella skäl utan därför att vi menar att det inte var särskilt länge sedan vi utredde u-hjälpen, och riksdagen fattade beslut på grundval av utredningsarbetet. Det är för tidigt att nu utreda hela frågan på nytt. Det får gå några år. Därefter kan vi kanske överväga om vi på nytt behöver se över de frågor som vi för några år sedan gick igenom i en samlad stor utredning. Nu är det väsentligt att vi fullföljer den utvärdering av u-hjälpsinsatserna som utrikesdepartementet har påbörjat, naturligtvis bl.a. för att det är angeläget att nå så stor effektivitet som möjligt med våra insatser i tredje världen. Här vill jag vända mig till Margaretha af Ugglas, som var något oklar i sitt anförande. Jag förstod inte riktigt vad hon menade. Hon deklarerade fullt riktigt att utvecklingen i flera av våra samarbetsländer ger skäl till allvarlig oro. Hon talade om risk för överbyråkratiserade samhällssystem och också betydande säkerhetsrisker i vissa länder för de svenska u-hjälpsarbetarna. Hon sade vidare att ökad effektivitet måste eftersträvas, och att vi måste se till att våra insatser gör nytta. Jag vill fråga Margaretha af Ugglas om hon har hört någon som säger något annat. Är det någon som inte menar att våra u-hjälpsinsatser bör göra nytta? Ligger det i Margaretha af Ugglas inlägg en kritik mot de myndigheter som handlägger biståndsmedlen att de inte har som mål att eftersträva största möjliga nytta med de pengar som de har att förvalta? Självklart kan misstag begås, och omständigheterna kan ibland vara sådana att intentionerna inte kan genomföras. Men jag är för min del helt övertygad om att det ändå är med stor skicklighet, med krav på effektivitet och med en självklar strävan att göra nytta som de svenska biståndsarbetarna fungerar både här hemma och runt om i världen. Men det allvarligaste i Margaretha af Ugglas anförande var den kritik som hon riktade mot socialdemokratin för att den inte tillräckligt fördömer och kritiserar angreppskrig och förtryck av mänskliga rättigheter. Jag noterar att på den punkten är moderaterna ensamma reservanter. Vi övriga i utskottet har kommit överens. Sveriges neutralitetspolitik förutsätter en rätt att kritisera och fördöma varje form av angreppskrig. Och det har Sverige alltid gjort. Genom årtionden har vår utrikespolitik utmärkts just av att vi från neutral bas försöker tala med de makter som för en utrikespolitik som innebär angreppskrig eller på annat sätt hotar mänskligheten. Detsamma gäller kampen för mänskliga rättigheter. Sverige är ett av de länder i världen som allra tydligast och mest envetet har fört kampen för mänskliga rättigheter. Under 19 år i Europarådet har jag vid sammanträde efter sammanträde deltagit i försök att få länderna att acceptera allt längre gående åtgärder för att slå vakt om individens rättigheter. I FN och i andra internationella organ gör svenska politiker på samma sätt. Vi arbetar just nu i utrikesutskottet på ett betänkande om de mänskliga rättigheterna och försöker skriva oss samman. Vi får se i morgon om moderaterna sluter upp bakom det betänkande som de andra partiernas representanter i stort sett har enat sig om. Vill Margaretha af Ugglas ifrågasätta socialdemokratins pålitlighet i dessa avseenden? Vi anklagas för oförmåga att avbryta hjälp när ländernas samhällssystem förändras. Här vill jag gärna instämma i Rune Ångströms anförande, som jag i allt väsentligt tyckte var bra. Rune Ångström sade t.ex. när det gäller kravet på att avbryta biståndet till länder där samhällssystemet har förändrats i negativ riktning: Det handlar inte om hjälp till statsmännen, det handlar om hjälp till människorna. I det ligger något oerhört betydelsefullt. Det handlar om att de pengar som vi ger till Vietnam eller Zimbabwe eller något annat land inte är pengar till landets regim; det handlar om barn som är hungriga eller sjuka, det handlar om människor i avlägsna byar som aldrig har hört talas om det politiska livets ismer och för vilka det kanske är likgiltigt vilken regim som styr landet. Det är cyniskt att säga att bara för att vi inte gillar regimen skall biståndet avbrytas. Det är självklart att våra biståndsmyndigheter, landets riksdag och regering, då vi förhandlar med biståndsmottagare om nya regler och avtal skall säga att man måste eftersträva ett samhällssystem som är demokratiskt och att man måste slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Jag hävdade i utrikesdebatten att regeringen i samtal med Vietnam och t.ex. Zimbabwe borde framföra de synpunkterna, och utrikesutskottet slår också fast detta. Men låt mig i detta sammanhang säga att jag inte vill ställa upp på Bertil Måbrinks hyllning till enpartistaten — så tolkade jag det. Jag tror inte att hans beskrivning av att villkoren där skulle vara bättre än i andra stater är riktig. Det är självklart att i den mån vi kan påverka ländernas samhällssystem skall vi eftersträva att där utvecklas en flerpartidemokrati med respekt för alla människor. Man har också kritiserat att en särskild anslagspost för miljö, markvård och energi tas bort. Jag vill bara kort säga att det förhållandet att budgetposten tas bort inte betyder att ärendeområdet får mindre betydelse. Det är självklart att i varje biståndpolitiskt program och i de avtal vi träffar skall kampen för en bättre miljö, markvård och lösning av energiproblemen etc. ha en framskjuten plats. Herr talman! Får jag sluta med att säga att det är riktigt som det står i utskottets utlåtande — det står i budgetpropositionen och har framförts i flera anföranden i dag - att industriländernas hjälp till den fattiga världen minskar. Delvis minskar den dramatiskt. Det är i själva verket endast fyra länder i världen som har nått upp till det av FN ganska blygsamt ställda målet på 0,7 26 av BNI: Sverige, Danmark, Norge och Nederländerna. I andra länder finns en tendens att man i tider av hårt ekonomiskt klimat drar ner sitt bistånd och minskar sin internationella solidaritet. Jag är angelägen om att betona att Sverige nu är främst i världen när det gäller kampen för bättre villkor i den tredje världen. Detta förpliktar oss även att i alla de internationella organ där vi har en röst försöka få också de andra länderna att i ökad utsträckning medverka till en utveckling i tredje världen. Om vi inte lyckas klara detta, kommer vi i tredje världen att få sociala kollisioner som kan leda till ett fruktansvärt kaos, och det inte bara där — det kan också leda till risk för krig och kaos i hela världen. I det här sammanhanget vill jag gärna ta upp sambandet mellan rustningskostnader och biståndskostnader och ställa dem vid varandras sida. Vi vet alla hur gigantiska rustningskostnaderna är, men vi vet också att det bara behövs att man tar en liten del av en enda dags rustningskostnader och använder dem till internationell solidaritet för att det skall få en mycket stor betydelse för dem som har det allra svårast i världen. Därför måste frågan om ökat bistånd och förbättrade biståndsinsatser för Sveriges del ses i samband med vår kamp för nedrustning. Nedrustning i världen och ökade insatser för den tredje världens fattiga människor måste, herr talman, vara ett av de övergripande väsentliga målen för framtida svensk utrikespolitik.

Herr talman! Utrikesutskottets ordförande ställde ett par frågor till mig. Min kritik gällde effekterna av utvecklingssamarbetet i dag och de svårigheter vi har att använda de svenska biståndsanslagen, så att de når de fattiga människorna verkligen kommer till nytta. Det var en kritik mot de riktlinjer som styrt utvecklingssamarbetet under 1970-talet, dock inte i dess helhet och inte när det gäller de fyra biståndspolitiska målen. Kritiken gäller en del av de inslag i biståndssamarbetet som knäsattes under socialdemokraternas regeringstid där det ingick kravlöshet och naivitet i fråga om hur samarbetet med mottagarländerna skulle kunna utformas och där en allmän negativism beträffande samarbetet med näringslivet kom att prägla hela vårt utvecklingssamarbete. Dessa riktlinjer ändrades i alltför liten utsträckning under den borgerliga regeringstiden. Det vill jag gärna medge. Jag tycker mig i dag märka en ökad realism även inom Stig Alemyrs parti. Det är en allvarlig anklagelse jag framför när det gäller socialdemokratisk biståndspolitik och mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling. Den anklagelsen tycker jag att det är mycket tråkigt att behöva göra, men den måste göras. Det hela är desto mera anmärkningsvärt som man i den stora biståndspolitiska propositionen till riksdagen över huvud taget inte tar upp frågan om mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling. Jag vill gärna returnera den fråga jag fick: Är inte detta mycket viktiga riktlinjer när det gäller svenskt utvecklingssamarbete, såväl beträffande hänsynen till de mänskliga frioch rättigheterna som med tanke på att vårt utvecklingssamarbete skall kunna nå de resultat vi önskar: mänsklig frigörelse, social och ekonomisk rättvisa? Det är ju dit vi strävar. Vi har under det senaste decenniet gett flera miljarder kronor i bistånd till Tanzania. Bara under de två senaste budgetåren har anslaget till detta land uppgått till bortåt 1 miljard kronor. Vi kan samtidigt konstatera en utveckling i Tanzania som inneburit att konsumtionsnivån har sjunkit med 20 Jo de senaste åren. Sedan år 1977 har undernäringen bland barn ökat, och det inger stor oro.

Herr talman! Till Stig Alemyr vill jag säga att vi har en klar gemensam värdering, nämligen att vår hjälp skall lämnas till människor och inte till regimer. Det är enligt min mening mycket viktigt att slå fast denna princip. Den är den klara grunden för hela vår biståndsverksamhet. Vi folkpartister har sedan en avvikande uppfattning gentemot socialdemokraterna vad gäller det totala anslaget. Vi tycker att det var bedrövligt att socialdemokraterna blev tvungna att pruta ett antal miljoner på biståndsanslaget, vilket gjorde att Sverige hamnade under enprocentsmålet. Stig Alemyr frågade Sture Korpås om socialdemokraterna hade anledning att vara upprörda över vad hans och mitt parti säger. Ja, jag tycker att ni har det. Ni kunde ha haft kurage att satsa på ett oförändrat bistånd. Då hade ni markerat att vi svenskar är ett privilegierat folk och att vi, trots dagens ekonomiska svårigheter, har råd att ge u-hjälp i samma omfattning som tidigare. Sedan vill jag beträffande markoch miljövården konstatera att anslaget till detta ändamål har försvunnit. Jag har frågat varför regeringen har tagit bort detta särskilda anslag. Vi uppfattar denna verksamhet såsom ytterligt viktig och har velat att anslaget skulle få en påplussning med 87,6 milj.kr. Summan skulle vi ha kunnat justera vid en framgångsrik överläggning med de andra partierna i utskottet. Men vi vann inte gehör för detta. Därför har vi måst avge denna reservation. Vi beklagar att regeringen inte ställde upp på en höjning i detta hänseende. De reserverade medlen har haft ett syfte. De har inte kunnat användas tidigare. Då tycker jag inte att det är rätt att man gör den sifferleken att man än en gång plockar in dem i en budget för kommande år. I många fall har naturliga fördröjningar gjort att dessa medel inte har kommit till användning. Det tar tid och är svårt ibland att klara de olika projekten. Då skall man ha tålamod. Då skall de reserverade medlen också kunna vara reserverade för framtiden.

Herr talman! Jag gillar faktiskt inte enpartisystem, Stig Alemyr. Det är litet fula debattmetoder att påstå något annat. Man bör lyssna på vad jag säger. Jag framhöll faktiskt att demokratin inte gäller fullt ut och att man inte kan tala om demokrati i vår mening i något av de 20 programländerna. Jag förklarade också orsaken härtill. Jag sade att en förutsättning för att nå demokrati är att man avskaffar analfabetism och hunger och att människorna kan tillgodogöra sig kultur. Det var vad jag sade. Det primära måste vara att avskaffa de nämnda bristerna. Därefter kan man börja diskutera flerpartisystem. Bland de länder som vi samarbetar med är situationen värst i de länder som har flerpartisystem. Det är vad jag har sagt. Jag är för flerpartisystem — självklart. Sedan några ord om enprocentsmålet. Ni socialdemokrater, Stig Alemyr, brännmärkte med all rätt de borgerliga regeringarna för att de med olika beräkningsknep urholkade enprocentsmålet. U-landskrediterna är ju en form av kommersiella transaktioner med u-länderna som inte skall räknas in i biståndet. För detta gick ni hårt åt den borgerliga regeringen för ett år sedan. I dag har ni accepterat detta. Dessutom ökar ni på dessa poster, som inte har med bistånd att göra. Det krävs en förklaring. Vad är anledningen till att ni helt plötsligt har fallit platta till marken för de borgerliga regeringar som införde dessa fula inslag i vår biståndsbudget? Varför befinner ni er nu själva i samma situation? Man borde få en förklaring från er. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det käbblande som nu pågår mellan socialdemokraterna och de borgerliga med olika beskyllningar är litet ovärdigt. Erkänn att ni av vissa anledningar håller på att urholka enprocentsmålet. Säg det i stället för att hålla på så här.
Herr talman! Jag har respekt, Rune Ångström, för att ni inte gillar att vi räknar in reserverade medeli ramen. Jag har inte förnekat er rätt att kritisera detta. Men jag har vänt mig mot centerpartiet, som säger att socialdemokraterna sviker enprocentsmålet, samtidigt som centerns företrädare hamnar på samma lösning i utskottsbetänkandet. De är då lika mycket svikare som socialdemokraterna, och där fick jag instämmande från Rune Ångström. Sture Korpås säger att det är betänkligt att man räknar in reservationerna. Ja, jag är inte heller glad åt det. Det är väl ingen. Men det finns ett skäl till detta, och det är Sveriges ekonomiska situation. Det sitter ganska många här i salen just nu som har större ansvar för den ekonomiska utvecklingen i Sverige de senaste sex åren än jag har. Sture Korpås är en av dem som har ett sådant ansvar. Sveriges ekonomi har försämrats så starkt att vi har tvingats till ett sådant här sätt att räkna. Sedan, herr talman, vill jag säga ett par ord till Margaretha af Ugglas. Hon upprepade att hon misstror socialdemokratin när det gäller kampen mot angreppskrig och kampen för de mänskliga rättigheterna. Det är en skymf mot socialdemokratin, och jag skall inte tala mera om den. Jag bara noterar att detta torde vara ett uttryck för moderaternas nya ansikte i utrikespolitiken.
Herr talman! Jag vet inte om det är så mycket ett nytt ansikte att ifrågasätta om det kan vara rimligt att fortsätta med miljardanslag till ett land som i strid med FN-stadgan ockuperar ett grannland som ingenting hellre vill än sitt eget oberoende. Jag menar, och jag upprepar detta, att svenskt bistånd till Vietnam är en skandal. Det är en skandal i båda de hänseenden som jag nämnde i mitt huvudanförande. Jag förstår inte att utrikesutskottets ordförande, med sin gedigna bakgrund från Europarådet och andra internationella sammanhang, inte inser att det är en mycket märklig politik att t.o.m. öka anslagen till Vietnam i den situation som nu råder, när Vietnam fortsätter sin ockupation av Kampuchea och t.o.m. angriper flyktingläger. Sedan skulle jag gärna önskat att utrikesutskottets ordförande hade tagit tillfället i akt att förklara sin attityd till tvångsarbete i samband med svenska biståndsprojekt.

Herr talman! I debatten om reservationsmedlen tycker jag att det finns anledning att göra ytterligare några påpekanden. Många u-länder har en begränsad planeringsförmåga, och hellre än att sätta in pengar i dåligt förberedda projekt bör vi vänta, hjälpa till med förberedelser och därefter genomföra projekten. Det saknas alltså inte biståndsprojekt, och det är ingen risk att medlen inte kommer att användas för sitt avsedda ändamål. I vissa länder, t.ex. Tanzania och Indien, sker just nu en omläggning av biståndet. Man går från importstöd till ett mer ändamålsbestämt stöd. Det medför vissa övergångsproblem och ibland också outnyttjade resurser. I Tanzania kommer mer att satsas på att följa upp redan gjorda insatser. Det kräver också en förberedelsetid. Jag anser att debatten om de reserverade medlen mera är en debatt om kvaliteten på vårt u-landsbistånd, och jag anser att det är riktigt att dessa medel får kvarstå utan att räknas in i en kommande budget.
Herr talman! Stig Alemyr sade att vpk:s anslagssumma var väldigt hög jämfört med regeringens. Det är inte sant — den är något högre. Att så är fallet beror på att vi har plussat på till Vietnam, eftersom de borgerliga urholkade biståndet till Vietnam under de år som de hade regeringsmakten. Avvikelserna i vår anslagssumma till landramarna ligger helt inom det bilaterala biståndet. Vi har föreslagit att Cuba skall återupptas som ett programland. Det vill inte regeringen. Men jag vill också i det fallet påminna om att socialdemokraterna för ett år sedan talade om att man skulle återuppta och utvidga förbindelserna med Cuba och nämnde då, om jag inte minns fel, en första summa på 20 milj.kr. Det finns emellertid ingenting sådant i den budget som föreligger. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte nu i regeringsställning fullföljer vad de talade om för ett år sedan. Jag hoppas att man till kommande år kan förverkliga detta mål att utöka och fördjupa förbindelserna med Cuba på biståndssamarbetets område. Sedan vill jag upprepa det som jag frågade om i mitt förra inlägg och som gällde diskussionen om enprocentsmålet och om vad som skall plockas in där och alltså räknas som bistånd. U-krediterna på 500 milj.kr. är ju kommersiella transaktioner och har inte med bistånd att göra. Hur kan det vara möjligt att ni nu ett år efteråt helt har anammat de borgerliga regeringarnas beräkningssätt och dessutom plussat på? Vilken är förklaringen, Stig Alemyr, till detta enorma lappkast från ett år till ett annat?
Herr talman! Svar på denna fråga kommer strax att lämnas av en annan talare. Margaretha af Ugglas frågade mig vilken attityd jag intar till tvångsarbete. Jag vill svara: Om man kan bevisa tvångsarbete någonstans, tar jag — var det än förekommer — bestämt avstånd från det och upplever det som en djup tragedi.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de inlägg som har gjorts av utskottets talesman och av reservanterna kan jag med tillfredsställelse konstatera att utskottet har en med regeringen överensstämmande uppfattning när det gäller biståndets inriktning och omfattning. Eftersom regeringens åtgärder och planer har åberopats i flera av de inlägg som har gjorts skall jag be att få fälla några kommentarer i anslutning till dessa inlägg. Jag har inte möjlighet att vid det här tillfället kommentera alla men räknar med att senare under debatten kunna återkomma. Jag vill också konstatera att ett par av talarna från utskottet tillika är ledamöter i SIDA:s styrelse och där varit i tillfälle att utveckla just de ståndpunkter som de framfört här. De har inte rönt någon framgång i SIDA:s styrelse och inte heller i utskottet. Däremot konstaterar jag att på de områden som vi nu diskuterar går regeringen fram efter i huvudsak de linjer som ämbetsverket i fråga, SIDA, har dragit upp. Regeringen går också fram på ett sådant sätt att det uppenbarligen har riksdagens gillande. Vad så gäller några av de enskilda inläggen så har fru af Ugglas vid flera tillfällen här påstått att det svenska biståndet till Vietnam är en skandal med hänsyn till landets militära engagemang i Kampuchea och dessutom till följd av att våra biståndsprojekt skulle vara misslyckade. Jag vet inte i vilken utsträckning man kan gradera skandaler, men om man kan göra det skulle jag vilja påstå att skälet till att vi över huvud taget hjälper Vietnam och Laos är att vi vill hjälpa dessa länder att komma över följderna av en ännu större skandal, Vietnamkriget, än den skandal som fru af Ugglas åberopar. Vietnam och Laos har på intet sätt kunnat bygga upp vad som raserades under kriget. Det är ett viktigt skäl för oss att kunna fortsätta biståndet till följd av den enorma förödelse som skapades genom kriget och den fattigdom som blivit kvar. Men vi konstaterar att det i Vietnam görs stora och målmedvetna ansträngningar för att förbättra läget. Jordbruk och konsumtionsvaruindustri ges prioritet. Man får väl också anse att utvecklingen går i demokratisk riktning, när man ser att i många viktiga ekonomiska frågor beslut fattas mer decentraliserat. Privat företagsamhet har fått ett ökat utrymme. Allt detta visar att Vietnam försöker bredda sina ekonomiska kontakter med omvärlden. Jag vill påpeka att Frankrike, den gamla kolonialmakten, har återupptagit sitt bistånd till Vietnam och att den nya australiska regeringen har uttalat sig i positiva ordalag om bistånd till Vietnam. När Sverige fortsätter sitt bistånd innebär det inte på något sätt att vi skulle godkänna Vietnams militära intåg i Kampuchea. Vi har tvärtom fördömt både den och andra konfliktlösningar med militära medel. Jag har framfört det också personligen till Vietnams utrikesminister och betonat vilka svårigheter det militära engagemanget leder till i den svenska folkopinionen. Jag vill i detta sammanhang också beröra vad fru af Ugglas säger om det s.k. tvångsarbete som skulle pågå i Vietnam. Jag är förvånad över att sådana uttalanden återkommer gång på gång, eftersom vi skaffat in uppgifter från den svenska ambassaden i landet och de uppgifterna har redovisats både i konstitutionsutskottet, som intresserat sig för frågan, och naturligtvis i utrikesutskottet. De utredningar som är gjorda anger att de anställda har tagit jobbet frivilligt — så långt man kan tala om frivillighet i en ekonomi med stor arbetslöshet. Det är också klart att den som är verksam i det här arbetet kan lämna sin anställning — och också gör det — utan att riskera rättslig påföljd, internering eller liknande som sagts skulle kunna hända. Vi skall fortsätta att följa arbetsförhållandena med uppmärksamhet, men jag kan konstatera att det fram till nu inte finns belägg för att anklagelserna om tvångsarbete skulle vara riktiga. Fru af Ugglas menar också att socialdemokraterna inte när man avväger biståndet skulle vara beredda att ta hänsyn till om mänskliga rättigheter respekteras. Jag vill tillbakavisa det påståendet. Det är självklart att respekten för mänskliga rättigheter är ett av de kriterier som skall vägas in både när man väljer nya samarbetsländer och när man bestämmer sig för att avveckla ett redan inlett samarbete. Vi har exempel på detta som jag här inte behöver utveckla. Sveriges grundinställning i fråga om mänskliga rättigheter är säkert också väl känd i våra samarbetsländer. Vi har den uppfattningen att långvariga och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter måste få påverka omfattningen av biståndet och vår beredvillighet att fortsätta samarbetet. Det har också förekommit en diskussion om hur avvägningen skall göras mellan det som lämnas till programländerna i bistånd och det som lämnas till mer övergripande projekt. Flera talare har tydligen fått ett intryck att man i de olika länder som vi lämnar bistånd till inte förmår inse sitt eget bästa och att man därför inte mellan den svenska regeringen och regeringarna i dessa länder bör överlägga om vilka problem som är mest akuta och bör få sin lösning. Jag anser emellertid att det är nödvändigt att låta en betydande del av biståndet utgå till resp. land efter överläggningar med dessa länders befolkningar och deras representanter. Jag vill särskilt till herr Korpås och herr Ångström, som har tagit upp frågan om markoch miljövård, säga att det är områden inom biståndet som inte alls är avvecklade och för vilka regeringen inte alls är ointresserad. I stället kommer markoch miljövården att i fortsättningen uppta en större post inom ramen för anslagsposten Särskilda program. Dessutom kommer, i de olika landramar som dras upp, markoch miljövård att spela en stor roll, just med sådana motiv som flera av de föregående talarna har framfört, den enorma torkan och den jorderosion som är en följd av den. Därför ser vi inte någon anledning att som ett särskilt femte biståndsmål ta upp frågan om markoch miljövård, utan vi håller oss till de fyra ursprungliga målen, och i de länder där markoch miljövård är särskilt oundgänglig kommer vi att lägga stor vikt vid detta område.

Svensk industri har också mycket att ge därvidlag. Och därför har som bekant gemensamt av SIDA och exportrådet utarbetats en skrift med tre kronor på pärmarna. Där finns mycket ingående beskrivningar av svenska företag som på olika områden tillverkar produkter av vilka biståndsländerna kan ha ett särskilt behov.

Herr talman! Utrikesministern inledde med att tala om den enighet som skulle råda kring regeringens biståndspolitik. Men 67 reservationer är ändå fogade till utrikesutskottets betänkande, så det föreligger trots allt en viss oenighet, åtminstone på några punkter. Och jag tycker nog att det föreligger en ganska grundläggande oenighet när det gäller det som jag tyckte Sture Korpås uttryckte så väl när han talade om det regiminriktade biståndet kontra det problemorienterade. I den frågan finns det faktiskt en gemensam borgerlig reservation fogad till utrikesutskottets betänkande. Jag tycker det är mycket viktigt att kammaren noterar att det finns en grundläggande skillnad i synsätt. Jag tror också det har att göra med effektiviteten och nyttan av det svenska biståndet, som jag gärna hade önskat att utrikesministern berört något mera. Att gradera skandaler är inte lätt. Vi fördömde emellertid Vietnamkriget — hela Sveriges folk var upprört över det kriget — men vi har fortsatt med ett stort bistånd på hundratals miljoner till Vietnam, trots båtflyktingar, trots Amnestyrapporter om fångar i omskolningsläger och trots Vietnams invasion av Kampuchea och fortsatta ockupation. Här finns det en stor och väsentlig skillnad. En lång rad andra västländer — det gäller Holland, Norge och många andra — har avbrutit sitt bistånd till Vietnam som en reaktion på händelser efter krigsslutet. Ett krig kan aldrig rättfärdiga ett annat, en invasion av ett visst land och krig och förtryck kan inte rättfärdiga annat förtryck. Jag välkomnar utrikesministerns klarläggande vad gäller tvångsarbete. Vi har haft en diskussion om detta i den här kammaren tidigare, och jag tyckte då att utrikesministern inte lika klart kunde redogöra för sin syn på vad som verkligen skedde och sker i Vietnam. Jag välkomnar detta klarläggande också därför att ett svenskt statsråd på besök i Vietnam inte ansåg att frågan om tvångsarbete angick Sverige. Jag tror att också det uttalandet har upprört en stor svensk opinion. Jag hoppas nu att utrikesministern har rätt, att det förhåller sig som han säger. Vad vi önskade var ett klart uttalande i Sveriges riksdag att om tvångsarbete förekom i samband med ett svenskt biståndsprojekt, skulle stödet till detta projekt avbrytas.

Herr talman! Utrikesministern sade i sitt senaste anförande att vi i Sverige inte borde tala om för u-länderna vad deras främsta behov är och inte heller tala om för dem på vilka projekt som det svenska biståndet skall satsas.

Utrikesministern har gett en förklaring till att detta har tagits bort som särskild punkt i budgeten. Men det kan, när detta gjorts, vara svårare för oss att veta hur mycket pengar som verkligen kommer att satsas på just den här typen av projekt. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern: Har utrikesministern någon uträkning som visar, i reella tal, hur mycket som kommer att satsas just på avdelningen miljöoch markvård?

Herr talman! Jag är helt överens med utrikesministern om det han säger beträffande Vietnamkriget. Vad utrikesministern glömde att säga var att det var fyra partier som fördömde detta krig medan det femte talade om att bombningarna av Hai Phong var bombningar för fred. Detta bör sägas. Det är bra att utrikesdepartementet har gjort denna — enligt min mening — grundläggande utredning av beskyllningarna vad gäller tvångsarbete. Jag vill faktiskt tacka för den utredningen, som också kom vid rätt tidpunkt. Jag hoppas att man också i fortsättningen, när sådana här beskyllningar dyker upp i olika sammanhang, — oavsett vem som framställer beskyllningarna — kan göra sådana utredningar. Det rensar debatten på ett bra sätt. Jag har i och för sig ingen anledning att söka sak med utrikesministern. Det ärinte mitt huvudintresse. Men jag måste tyvärr bli litet tjatig och igen ta upp u-landskrediterna. Jag är överens med utrikesministern om att vi visst skall handla med u-länderna. Jag är också överens med honom om att vårt bistånd skall kunna medverka till det. För det behövs förmånliga u-krediter. Det är jag också helt ense med utrikesministern om. Men varför räkna det som bistånd? Jag är allvarligt oroad för denna urholkning av biståndet som nu har inletts. Man börjar kommersialisera! Ni talade själva för ett år sedan — visserligen var inte utrikesministern då utrikesminister — om urholkningar, om kvalitetsförsämring och om att anslag till denna typ av exportkrediter tydligt borde skiljas från biståndsanslaget. Vi var överens om detta i vår hårda kritik av den borgerliga regeringen förra året. Vad är det som har hänt? Vad är motivet till att den socialdemokratiska regeringen nu har anammat detta synsätt och plussat på de s.k. u-krediterna alldeles enormt? Kommer detta att bli bestående i fortsättningen? Jag citerade på denna punkt den reviderade finansplanen i mitt första inlägg, och jag kan notera att detta med u-krediter också återkommer ständigt och jämt i Lennart Bodströms deklarationer. Skall detta bli ett bestående inslag? Hur högt skall i så fall u-krediterna sättas och hur mycket skall de ta av biståndsanslaget i fortsättningen? Jagtror att det inte bara är jag som är intresserad av att få dessa frågor klart besvarade av utrikesministern.

Herr talman! I det svenska biståndet förekom till för 6-7 år sedan statskrediter på mycket gynnsamma villkor. De krediterna räknades i sin helhet som bistånd, men sedan avskaffades dessa krediter som ett led i uppmjukningen av villkoren för vårt stöd till de fattigaste länderna. De u-krediter som nu ingår i vårt samarbete med u-länderna räknas bara som bistånd till den del som de utgör subventionering av kommersiella exportkrediter. Nu övervägs av den pågående u-kreditutredningen — som inte är färdig — införande av en typ av kreditgivning som har en sådan konstruktion och förmånlighetsgrad att krediterna enligt internationellt antagna normer skall kunna räknas helt och hållet som bistånd. Det är ett system som tillämpas av en del andra biståndsgivare. Det är också en metod som OECD godkänner. Jag vill i ftråga om markoch miljövård säga, att det råder enighet mellan oss om betydelsen av denna verksamhet. Det är bara fråga om vad som är det lämpligaste sättet att administrera dessa pengar. Regeringen förordar att man går fram land för land, att man för diskussioner med varje särskilt land, i stället för att ha det som en särskild post i budgeten. Men vårt intresse för själva sakfrågan är inte mindre än det som har getts uttryck för av andra talare här i debatten.

Herr talman! Regeringens förslag och det förslag som finns framlagt i en gemensam borgerlig reservation är ändå inte samma sak. Till att börja med är det skillnad i fråga om anslagsnivån. Det finns hos de borgerliga partierna en önskan om ett särskilt miljövårdsanslag. Det innebär att de särskilda programoch miljövårdsanslagen därmed totalt blir större än enligt regeringens förslag. Sedan är det en grundläggande skillnad att vi från borgerlig sida har velat möjliggöra ett samarbete med en vidare krets länder än den som innefattas i våra programländer. Vi vill att man skall kunna samarbeta även med andra länder, utanför programlandskretsen, på dessa viktiga områden — miljövård, markvård och energi. Det är, som sagt, en grundläggande skillnad.
Herr talman! Jag var faktiskt inte nöjd med det svar jag fick av utrikesministern om u-krediter. Jag skall citera den reviderade finansplanen igen. Där står följande: ”På ett antal områden pågår överväganden att föra ut statlig långivning från statsbudgeten till kreditmarknaden. Ett exempel härpå är möjligheten att till kreditmarknaden föra vissa delar av det svenska biståndet till u-länderna. Den pågående utredningen av u-landskrediterna väntas anvisa möjligheter därtill. Kreditbeloppen skall kunna ingå i biståndsramen,” Jag skall alltså i fortsättningen tolka detta så att det inte är någon tillfällighet att u-landskrediterna tas in i biståndsbudgeten och att så skall bli fallet i fortsättningen. Det kommer att bli ett bestående inslag. Är det så det skall uppfattas? Då vill jag till sist få en förklaring och motivering: Varför var detta förkastligt för ett år sedan för socialdemokraterna i opposition och i dag upphöjt till lag för den socialdemokratiska regeringen? Detta är inte en oviktig fråga. Nog borde man kunna ge bättre svar än utrikesministern nu har gjort. Det är mycket viktigt för den fortsatta debatten när det gäller biståndssamarbetet, för samarbetet med u-länderna och för den allmänna opinionen.
Herr talman! Det gäller, som herr Måbrink förstår, att få fram pengar till de här uppgifterna. Ett av de alternativ som föreligger är att undersöka om man kan göra en omläggning av krediterna. Därför utreds den saken av förre riksbankschefen Hans Lundström. Jag kan inte försvara ett förslag som ännu inte är framlagt, utan vi måste avvakta utredningen. Sedan får regeringen ta ställning. Jag kan emellertid lugna herr Måbrink så till vida att de överenskommelser som vi har anslutit oss till i OECD innebär att man ändå sätter en gräns för i vilken utsträckning krediter kan användas som u-hjälp.